Fru talman! Först vill jag tacka utrikesministern för att hon bemödar sig att svara på våra frågor. Det är inte alltid man får svar, men det måste jag säga att vi har fått i dag. När det gäller Kinafrågan, som jag tog upp, fick jag dock inte riktigt klart för mig om det var ett medvetet val eller ett förbiseende att inte Kina nämndes. Lite anmärkningsvärt är det naturligtvis när världens största diktatur, där dessa saker händer, inte finns med kritiskt i deklarationen. Jag studsade faktiskt till när jag läste den. Jag hade förväntat mig att det skulle finnas några rader om detta. Nu har utrikesministern förklarat sin ståndpunkt, och det kanske var ett förbiseende. Kina är ju inte den enda, utan vi har några till: Nordkorea, Kuba och vilka det nu kan vara - självt fick välja sina ledare betvivlar jag mycket starkt att t.ex. Castro fortfarande skulle vara ledare på Kuba i dag. Jag tror inte heller att Kim Il-Sungs son Kim Jong-Il skulle sitta som ledare i Nordkorea om folket fick bestämma. Och det är ju det som är problemet, vilket också har markerats mycket tydligt i dag från utrikesministerns sida. Det är demokrati och mänskliga rättigheter som skapar en fredlig värld. När det gäller en förhandlingslösning i Kosovo är det klart att en sådan måste till i slutändan. Men ibland måste det också till kraft bakom orden. Ibland måste det till att man tvingar parterna till förhandlingsbordet. Vi har tidigare diskuterat i den här kammaren var man når den kritiska punkten. Händer det ingenting i Kosovo menar jag och Folkpartiet att man även måste ta till maktspråk. När det gäller svaret på min fråga om Carlsson Ramphal-rapporten är jag glad att utrikesministern nu ger en öppning för detta. Det har inte låtit riktigt så tidigare i de här diskussionerna. Detta är jag tacksam för. Jag har en fråga till att skicka med. Det gäller en sak i deklarationen som jag inte är riktigt klar över. Det står att Sverige välkomnar ett positivt engagemang från Förenta staterna i det multilaterala samarbetet. Betyder det att utrikesministern skulle välkomna detta och att det alltså är en förtäckt kritik mot USA? Eller har det hänt någonting? Har USA höjt sin profil? Har man betalat in till FN? Har man blivit aktiv på det multilaterala området inom FN? Det är lite oklart vad utrikesministern egentligen menar med dessa rader. Jag går så över till Lars Ohly. Jag trampade tydligen på en mycket öm tå. Ohly gick upp i varv ordentligt. Men det är jag å andra sidan van vid. Lars Ohly brukar ta till de stora orden. Jag blev lite förvånad, även om jag inte sade det tidigare, när Lars Ohly i sitt inledningstal höjde rösten när det gällde den internationella solidariteten och hur vi i Sverige agerar. Han återkom till enprocentsmålet och hur viktigt det var, och Folkpartiet blev utpekat tillsammans med andra partier för att skära i biståndet osv. Samtidigt sitter nu Ohly där och har accepterat en kraftigare nedskärning än vad Folkpartiet någonsin har gjort. Jag förstår inte varför man skall ta till sådana kraftuttryck och sådana kraftiga och stora ord när man sitter så illa till och har så ömma tår. Här ligger nu Vänsterpartiet på skammens gräns, 0,7 %, tillsammans med regeringen. Och så anklagar Lars Ohly oss för neddragning när vi i vårt budgetförslag har en helt annan siffra, ett påslag på en och en halv miljard. Tona gärna ned de där orden något, Lars Ohly! Sedan är det inte så att jag säger ja till allting inom EU. Hade Lars Ohly lyssnat lite på mitt inledningsanförande hade han upptäckt att jag också hade kritik mot EU. Skillnaden mellan Lars Ohly och mig, och mellan Vänsterpartiet och Folkpartiet, när det gäller EU-frågan är grundsynen. Vi tycker att det är bättre att sitta med vid förhandlingsbordet och diskutera de här sakerna. Vi tror på en vision med ett nära och förpliktande samarbete mellan länderna. Lars Ohly ställer sig hellre vid sidan av, liksom pekar finger och säger nej, nej, nej. Kom med i stället med konstruktiva förslag! Ha inte liksom också Miljöpartiet som första målsättning att vi skall ut ur EU, ut ur gemenskapen och ut ur samarbetet. Vad får det för följder för möjligheterna att delta konstruktivt i fortsättningen? EU kommer ändå att fortsätta att utvecklas.
Fru talman! Jag tog upp en del frågor kring det aviserade beskedet att slutförhandlingarna om Agenda 2000 skall bli klara i vår. Jag skulle gärna vilja veta lite mer om innehållet i denna agenda. Det gäller ett stort beslut, som i mycket påverkar framtiden också i Sverige. Det gäller jordbruks och regionalpolitiken, bördefördelningen, avgiftsstorleken, utvidgningen, förmodligen också EMU-frågorna osv. Jag tycker inte att det är acceptabelt att så stora förhandlingar genomförs enbart i slutna rum, utan att riksdagen får en ordentlig deklaration eller proposition, så att också vi får möjlighet till påverkan. Jag tycker att det är en naturlig demokratisk väg. Jag är därför lite förvånad över att vårens propositionslista inte innehåller någonting om hur vi framöver demokratiskt skall hantera dessa frågor i Sverige, om EU nu är så jättebra för demokratin som utrikesministern vill hävda. Jag är också lite förvånad över utrikesministerns salva mot att Miljöpartiet inte är så mycket för EU och inte tror på att EU skulle motverka globaliseringen på ett positivt sätt. Skulle den första punkten, om fri rörlighet för kapital, göra det? Nej, definitivt inte. Är banankriget vägen att motverka problemen, eller den företagsflykt som vi har sett och som EU hjälper till med? Nej, jag kan inte se att EU:s sätt att arbeta på något vis har bidragit till mindre negativa effekter av globaliseringen. Men vi skulle väl i ett samarbete med andra länder, i diskussioner och i förhandlingar, kunna sätta upp regler och normer för detta. Norges situation är inte så mycket sämre i ett internationellt perspektiv bara därför att Norge står utanför EU. Kanske är situationen inte heller så mycket bättre på grund av detta, utan det är en ganska ovidkommande aspekt. Man har liksom i Sverige följt folkets röst. Sverige är nu EU-medlem, men är för den skull allting bara bra? Sverige måste som medlem i den europeiska unionen jobba mycket för att se till att utvecklingen inte går åt fel håll när vi nu sitter med där. Jag tycker att detta är oerhört viktigt. Det är också väsentligt att vi vet vad som är på gång i förhandlingarna och ser vart de leder. Det får inte vara lyckta dörrar. Miljöpartiet har alltid påpekat vikten av internationellt samarbete och av FN som ett internationellt samarbetsforum i världen. Sverige måste vara mycket aktivt för att se till att FN även fortsättningsvis kan ha en viktig internationell roll, inte minst när det gäller fred och nedrustning och förhandlingar för att minska och förebygga konflikter. Vi har också sagt att säkerhetsrådet borde ha större möjligheter att arbeta och agera, särskilt med tanke på att en stor del av de krig som härjar i världen i dag beror på regionala och interna konflikter där FN inte kan uppträda på sådant sätt som borde vara möjligt. Det är oerhört viktigt att FN:s arbete reformeras så att FN blir det internationella forum där vi tillsammans kan jobba för att förändra världen i en riktning som leder till en hållbar utveckling och ökad internationell solidaritet. Människorna måste få en värld att leva i där de starka inte bara skall kunna roffa åt sig. Jag tycker att det är oerhört viktigt i det internationella samarbetet. Sverige har varit pådrivande och tagit ett stort ansvar i detta sammanhang. Jag hoppas att Sverige också fortsättningsvis kommer att göra det. Det är en av anledningarna till att vi tycker att Sverige skall ha en egen röst i världen. Vi skall inte vara tvungna att tala med samma tunga som övriga EU-länder. När vårt land tycker annorlunda skall det också ha möjlighet att skrika ut detta. På denna punkt ligger en hel del av vår kritik mot det EU som i dag finns. Vad gäller de svenska samarbetsfrågorna vill jag också peka på ett stort hot i vårt närområde, nämligen det kärnavfall som finns på Kolahalvön. Vi måste naturligtvis tillsammans med övriga länder ta upp den frågan innan det blir för sent. Jag hoppas att regeringen är oerhört aktiv för att lösa detta problem. Annars kommer det att drabba oss och vårt närområde. Jag har någonstans läst att man skulle vilja skicka avfallet till någon anläggning för upparbetning som ligger tillräckligt långt ifrån oss. Jag tycker inte att det är någon lösning. Vi måste naturligtvis ta ansvar för att det inte skall utgöra ett hot för några människor, varken för oss själva eller för andra människor i världen.
Fru talman! Först några ord om säkerhetspolitiken. Militär alliansfrihet är inte lika med passivitet, tvärtom. Det visar vårt engagemang i Kosovo. Det visar vårt aktiva deltagande i Partnerskap för fred och i Euroatlantiska partnerskapsrådet. Det visar vårt aktiva arbete för europeisk krishantering och vårt aktiva svenska FN-arbete. Svensk säkerhetspolitik förändras inte av samarbetet med Miljöpartiet och Vänstern och när de säger nej till exempelvis Partnerskap för fred eller det euroatlantiska samarbetet. Svensk säkerhetspolitik förändras inte heller av att moderaterna låter kluvna när det gäller den militära alliansfriheten. Men jag tror faktiskt att den viktigaste säkerhetspolitiska frågan i dag är EU-utvidgningen. Det gäller här att ena det Europa som så länge har varit splittrat och att även Ryssland vävs in i det europeiska samarbetet. Detta är en prioriterad fråga för den svenska regeringen. Jag har fått frågor om arbetet i EU, bl.a. om den nordliga dimensionen. Sverige har lämnat väldigt viktiga bidrag i det sammanhanget. Sverige har både varit initiativtagare till den nordliga dimensionen genom ett väldigt aktivt Östersjöarbete och sin Östersjöstrategi och t.ex. genom förslag till en Rysslandsstrategi. Det arbetet kommer vi naturligtvis att fortsätta. Frågorna kring Agenda 2000 har jag liksom min företrädare ett antal gånger tagit upp i EU-nämnden. På fredag blir det en utfrågning kring alla Agenda 2000-frågor, där det finns möjlighet att sätta sig in i alla detaljer i detta sammanhang. Jag tror att de ledamöter i riksdagen som har velat få information om Agenda 2000-förhandlingarna har haft alla möjligheter till detta. Jag vill återigen återvända till världen utanför Europa. Göran Lennmarker tog i sitt första inlägg inte upp världen utanför Europa med ett enda ord. I sitt andra inlägg tog han upp världen utanför Europa bara för att konstatera att det behövs mer marknad. Det är klart att marknad och frihandel är viktigt. Det förnekar jag inte, men det räcker inte som svar, Göran Lennmarker. Det räcker inte som svar när flickor i Afghanistan förvägras rätten till en utbildning. Det räcker inte som svar till kurdiska pojkar i Turkiet som inte får lära sig läsa på sitt eget språk. Det räcker inte som svar till flickor i Egypten som stympas genom omskärelse. Det räcker inte som svar till småpojkar i Pakistan som tvingas att arbeta tidigt för att klara sin familj. För att klara mänskliga rättigheter och en ekonomisk och social utveckling i hela världen, så att vi får en rättvis värld, måste vi fortsätta vårt starka traditionella svenska arbete för att stärka FN. Vi måste verka för att fler länder än Sverige och några få andra europeiska länder uppfyller biståndsmålen. Vi måste också fortsätta att öka vårt eget bistånd. Vi måste stärka kampen för demokrati och mänskliga rättigheter, och vi måste stärka det förebyggande arbetet. Jag tror egentligen att vi ser den bästa bilden av förebyggande arbete i vår egen region, Östersjöregionen, där vi kan se hur ett brett samarbete på alla områden - handel, miljö, utbildning och demokrati - också skapar en säker, trygg och fredlig region. Det vill vi skall prägla vår region. Det vill vi skall prägla Europa. Det vill vi skall prägla världen.

Fru talman! Jag har full förståelse för att utrikesministern inte kan svara på alla frågor som ställs i en debatt. Jag vill tacka för de svar jag ändå har fått. Men ibland är också tystnaden ett sorts svar. Jag frågade t.ex., mot bakgrund av utrikesministerns positiva beskrivning av Natos roll och USA:s militära närvaro i vår världsdel, om utrikesministern anser att USA:s närvaro i Europa är positiv för freden och utvecklingen i Europa. Det är en knepig fråga att svara på, och jag kan förstå att det kanske inte är helt lätt att formulera ett svar på kort tid. Inte heller har jag fått svar på frågan om hur Sveriges negativa inställning till väpnade konflikter och restriktiva inställning till vapenexport påverkar vår egen roll som krigsmaterielexportör. Hur många svenska vapen har använts för att utrota det indonesiska kommunistpartiet och för att slå ned frihetssträvandena i Östtimor? Skall vi, mot bakgrund av utrikesministerns sanna och pessimistiska bild av de på den afrikanska kontinenten pågående krigen, konflikterna och kriserna, bidra till upprustning i regionen genom export av attackflygplan? K-G Biörsmark har svårt med argumentationen om biståndet eftersom Folkpartiet tillsammans med andra partier har minskat biståndet, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de enda partier som aldrig har medverkat till sådana beslut. Den blygsamma ökning som nu sker är ändå ett trendbrott efter många års nedskärningar. Lars Leijonborg sade i helgen att Folkpartiet inte bara är det mest EU-vänliga partiet i Sverige utan också det mest Amerikavänliga. Det kanske är därför Biörsmark kritiserar mig och Vänsterpartiet för att vi så tydligt säger nej till USA:s roll som världspolis, medan Biörsmark själv inte säger någonting. Fru talman! Det finns också ljusa inslag i utvecklingen. Det finns ett motstånd och en progressiv möjlighet att skapa bättre förhållanden, och det är viktigt att vi tillsammans tar den.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

Utrikesministern känner uppenbarligen en frustration över att vi har en paragraf i vårt program här hemma i Sverige där det står att vi vill lämna EU. Den frustrationen kanske kan försvinna och hon kanske kan se att det finns andra delar att samarbeta kring. Det finns kanske mer gemensamt mellan gröna partier och socialdemokratiska partier i Europa än vad det finns mellan moderata och socialdemokratiska partier. Det kan vara av visst värde för utrikesministern att se den möjligheten. Vi har, som sagt, antagit en politisk plattform för EU-valet tillsammans med de gröna partierna. Vi står bakom den politiken. Det är mycket kring miljö och internationell solidaritet som är viktigt. Jag är glad över att utrikesministern tog upp att man från svenskt håll tyckte att det var viktigt med en utvidgning av EU. Det senaste toppmötet hade en vinkling som gjorde mig väldigt orolig. Det lät som om man nu skulle satsa på den inre kärnan och bygga upp EMU länderna, så att de blev starkare. Sedan skulle man lämna omvärlden åt sitt öde. Vi har inte sagt nej till att fler länder skall få gå med. Vi har dock sagt att vi tycker att det är folket i de länderna som skall avgöra och att vi inte, så att säga, skall putta in länder som medlemmar. Det här skall ske under demokratiska former. Till sist vill jag ta upp något som jag tycker är oerhört viktigt. Det gäller satsningen på att man skall bli av med en del av personminorna. Från svenskt håll har det ju sagts att det här har högsta prioritet. Trots det har bara 0,17 % av det totala försvarsanslaget gått till detta. Jag tycker att det är dags att vi visar att det här är oerhört angeläget, så att inte fler människor omkommer på grund av detta.

Fru talman! En sådan här dag kan det finnas anledning att erinra om att det är precis 350 år sedan Sverige grundade sin slavhandelskoloni Cabo Corso i nuvarande Ghana. Där kan man fortfarande besöka den borg som Sverige med 250 slavar lät bygga. Fru talman! Fattigdomen är stor i världen. En femtedel av jordens befolkning somnar hungrande. Drygt en miljard lever i absolut fattigdom. Fattigdomen är i själva verket det enda som är gemensamt för alla världens u-länder. Det är därför den skall utrotas. Och vi har i Sverige ett stort ansvar att bistå uländerna, de fattiga länderna, i deras viktigaste uppgift, nämligen att utrota fattigdomen. Vi vet av erfarenhet från många länder att detta, om man kommer till rätta med det på ett riktigt sätt, kan det ske under loppet av en generation, 20-30 år. Världsbanken har kommit med en rapport, Assessing Aid, som visar att en ökning av biståndet med 1 % av bruttonationalprodukten i det aktuella landet ger 0,5 % i tillväxt, om man har en bra och utvecklingsinriktad regim. Men den visar också att tillväxten med samma tillförsel av biståndsmedel minskar med 0,3 % om landet är vanstyrt. Det här innebär att det finns tecken både på att bistånd kan vara mycket effektivt och på att det kan vara direkt skadligt. Därför är biståndsdiskussionen oerhört grannlaga. Biståndsdebatten har haft tre faser. Den första var take-off-fasen. U-länderna skulle så snabbt som möjligt föras till i-landsnivå. Det resulterade i att somliga blev rika; andra blev fattiga. Och man fick en fördelningsfas i biståndsdebatten, som sedan har gått över till den nuvarande fasen, nämligen basalbehovsfasen. Man skall tillgodose basalbehoven i de fattiga länderna. Det här innebär en påtaglig risk som man måste vara medveten om. Om man tillgodoser basalbehoven, som en regering normalt skall göra, och koncentrerar insatserna så att vissa i-länder tar hand om vissa u-länder är vi snart framme i någon form av neokolonialism. Jag tror att vi måste vara både illusionsfria och fria från risken att bli desillusionerade när vi angriper de här problemen. Kyrkan driver nu kampanjen Jubel 2000. Man föreslår skuldavskrivning, skuldsanering. För oss moderater är detta naturligtvis utomordentligt vällovligt, eftersom vi som enda parti hade en särskild post på Man skall komma ihåg att det är ett lysande sätt att låta en ny regim, en ny utvecklingsorienterad regim, slippa dra på bördor som gamla korrupta regimer har ådragit landet. Men det skall inte användas så att en statsmakt, som grovt och systematiskt kränker mänskliga rättigheter, förtrycker medborgarna och främjar korruption, får ett ökat låneutrymme och en möjlighet att sitta kvar längre än nödvändigt. I sådana fall kan en statsbankrutt och ett nytt styre vara betydligt viktigare för landet. MAI-avtalet sköt man på. Det tycker vi är bra. Men vi skall komma ihåg två saker när man diskuterar de här frågorna vidare i WTO. Faktum är att uländernas problem inte är ett överskott på investeringskapital. Det kapital som skall investeras är den rika världens pensionssparares pengar. Det är någonting som faktiskt kräver noggranna avvägningar när man utformar regelsystemet, och det är viktigt att vi kommer fram i det sammanhanget. Om man tittar på biståndet i övrigt kan man konstatera att katastrofbistånd alltid behövs. Det är bra att vi nu satsar på de Mitch-drabbade Honduras och Nicaragua. Det innebär inte särskilt mycket nya pengar. I stället är det gamla pengar som finns i budgeten, som nu specialinriktas på området. Men det är bra och det behövs. Och det ger möjlighet att också påverka utvecklingen i länderna, inte bara reparera broarna. Jag tror att det är viktigt att utnyttja erfarenheter från de länder som har tagit steget vidare. Trepartssamverkan har vi talat om länge. Jag tror att det är viktigt att alltmer utveckla biståndet dithän att man också kopplar in länder som har erfarenhet av hur man utrotar fattigdomen. I vårt samarbete tror jag att kunskapsöverföring är det viktigaste. Biståndet skall vara oljan i motorn, inte bensinen i tanken. Men jag tror att det också är viktigt att vi noga slår vakt om utvecklingen av mänskliga rättigheter. Den redovisning riksdagen nu har begärt av regeringen är ett viktigt inslag i detta. Det är viktigt att slå vakt om en utveckling av ett rättssamhälle, av marknadsekonomi. Det är viktigt att se till att man får en utveckling av basal utbildning, basal hälsovård, jordbruk, småföretag - inte minst det senare gäller kvinnornas möjligheter att arbeta - liberalisering och privatisering. Det är också viktigt att man mäter resultatet av biståndet, inte de utbetalda kronorna. Jag tror att man skall minska egenregin. Man skall satsa mycket mer via enskilda organisationer, detta alldeles särskilt där det är den aktuella regimen som är själva hindret för landets utveckling. Vi skall inrikta oss alltmer mot Afrika. Det är där fattigdomen ökar. Det är där vi har de stora hiv och aidsproblemen. Det är där man har haft de tre konsekutiva katastroferna, med slaveriet, kolonialismen och socialismen. Jag tror att när vi inriktar oss på Afrika - och jag tror att vi särskilt skall titta på Zimbabwe, där utvecklingen för närvarande är ganska oroande - är det viktigt att finnas på plats och att biståndet är en del i den samlade politiken. Jag tror att det är viktigt att satsa på världsbanken. Deras asiatiska ekonomers metod att byta bistånd mot framsteg har visserligen lett till att de har fått skulden för en rad nödvändiga reformer. Men de har varit framgångsrika, och de är duktiga på utvärdering. Alltmer av vårt multilaterala arbete bör inriktas på den vägen. Men, fru talman, det viktigaste är frihandeln. Latinamerika visar så tydligt vart protektionism och planekonomi har kunnat föra. Det gäller att bekämpa försök att skapa dolda handelshinder, och det gäller att stimulera tillväxten i u-länderna. Det är nämligen själva basen för att fattigdomen över huvud taget skall kunna avvecklas. Därför är det positivt att vi nu skall utreda biståndets framtida utveckling.

Fru talman! Jag kan ställa upp nästan till hundra procent på det som Bertil Persson här för fram när det gäller biståndspolitiken. Det är konstruktiva, framåtsyftande förslag. Även det här med att vi nu skall få en utredning stöder moderaterna. Det är ett gammalt folkpartiförslag, och det är vi glada för. Bertil Persson säger ofta en sak från talarstolen som är en mycket talande bild: Olja i motorn, inte bensin i tanken - så skall bistånd bedrivas. Jag håller helt med. Vi kan aldrig bedriva bistånd så att vi så att säga tar över ett lands ruljangs och pumpar in så mycket pengar att det driver landet framåt så som bensinen skulle göra. Men moderaternas problem är att ni inte heller har råd att köpa olja till bilen. Ni stjäl så mycket i pengar att det fattas pengar att köpa olja för. Och då gnisslar maskineriet. Det är det som är moderaternas problem, och det är där ni måste ändra er politik.
Fru talman! Jag är glad över att vi är överens om utredningen. Vi har år efter år stött Folkpartiets reservation när det gäller utredning av målsättningen för biståndet, och nu börjar vi nå resultat av ett långvarigt agerande. Det är bra. Det är ändå ganska märkligt att man kan säga att det är ont om pengar till det bistånd vi bedriver när vi har en reservation på 3 miljarder som ligger och väntar, och som man nu dessutom sätter i gång att använda när man plötsligt får lite kris i kassan och stoppar utbetalningarna från Sida.
Fru talman! Jag ser fram emot den utredning som bl.a. skall utvärdera våra sex biståndsmål. Vi från vår sida önskar att demokratimålet skall lyftas fram på ett annat sätt. Men den diskussionen återkommer vi till. Det är en konstig bild vi har, säger Bertil Persson, när det finns reservationer. Javisst, detta är ett problem. Jag håller med om att det är ett organisatoriskt problem. Men det beror ju ofta på - precis som Bertil Persson tidigare sade - att det finns korrupta regimer. Man startar en investering någonstans, och så skall man bygga en bro. Så blir det förhinder av olika slag - det kan även vara naturkatastrofer - och så byggs det på så sätt upp en reservation. Å andra sidan finns det ett behov på andra håll, där vi kanske inte verkar så aktivt i dag. Bertil Persson sade t.ex. att det är bra med bistånd via NGO:er. Samtidigt finns det NGO:er som inte får tillräckligt med pengar för att bedriva ett bra bistånd därför att det är ebb i kassan, så resonemanget går inte riktigt ihop.
Fru talman! År efter år ökar vi våra förslag till anslag till NGO:er med 10 %. Det är ungefär vad NGO:erna har sagt till oss att man har en realistisk möjlighet att använda på ett bra sätt i de länder där man verkar. Jag tror att man successivt måste gå över från egen regi. Det är alldeles onödigt att bygga upp en statlig apparat med pensionsutfästelser för att ha en egen biståndsorganisation. Sedan vill jag komma tillbaka till det här med utbetalningsmål. Jag är väl medveten om att Carl Bildts regering är den enda regering som har uppfyllt enprocentsmålet. Det var med kristdemokrater på den aktuella ministerposten. Men man skall också komma ihåg att resultaten är viktigare än frågan om hur många kronor man betalar ut. Dessutom är kronan beroende av inflation och allt möjligt annat. Det är viktigare att åstadkomma att ett visst antal flickor får utbildning, att ett visst antal hushåll får rent vatten, än att man har betalat ut pengarna.
Fru talman! Sverige återfinns bland världens ledande nationer när det gäller internationell solidaritet, stödet till FN, utvecklingssamarbete och fredsfrämjande insatser. Vårt land åtnjuter ett mycket gott internationellt anseende, och vi kan med stolthet säga att svensk utrikespolitik, trots stora svårigheter, bidrar till att göra livet en smula lättare för många människor i världen. Utrikesdeklarationen, som vi just har hört, speglar väl hur komplex utrikespolitiken är.

Utvecklingssamarbete, handelspolitik och konfliktförebyggande arbete är viktiga redskap i vår samlade utrikespolitik, sade utrikesministern i inledningen till deklarationen. Andra byggstenar som också ingår är nedrustning, internationellt fredsfrämjande samverkan, civil liksom militär, kamp mot internationell terrorism och brottslighet, miljösamarbete, katastrofhjälp och humanitär hjälp samt efterlevnaden av internationella konventioner. Att få utrikespolitikens olika delar att dra åt samma håll, så att politiken på ett område har sin självklara motsvarighet och konsekvens på ett annat, är säkert inte helt lätt, men det är viktigt att försöka få en så hög samverkansgrad som möjligt. Genom UD:s omorganisation och andra insatser har vi nått en bit på väg. Men fortfarande finns det naturligtvis sådant som skulle kunna bli mycket bättre. Jag skall ta några konkreta exempel på sådant som jag har snubblat över under de senaste veckorna och som kraftigt skulle bidra till att förbättra samverkan mellan olika politikområden och sammantaget göra oss mer effektiva. Jag börjar med utgångspunkt i biståndet. Minorna och den problematik som följer av de 100 miljoner minor som finns utlagda i konfliktområden utgör ett av de allra viktigaste utvecklingshindren i världen. Ungefär 20 000 civila människor dör varje år till följd av minor som exploderar, kanske 10, 20, 30 år efter det att ett krig är slut. Sverige har aktivt verkat på utrikespolitikens område för att få till stånd ett totalförbud mot minor. Vi har anslutit oss till Ottawadeklarationen, och Ottawakonventionen ratificerades här i riksdagen för kort tid sedan. Den träder i kraft om en månad ungefär. Vi har också tagit initiativ till ett tilläggsprotokoll till konventionen om särskilt inhumana vapen. Kort sagt, Sverige har drivit frågorna om ett totalförbud. Men det finns ingen motsvarighet på biståndssidan. Vi plockar långsamt, långsamt upp minor till höga kostnader. Men vi kräver inte av de här länderna att de också skall ratificera konventionerna. Det handlar om våra samarbetsländer i biståndssammanhang. Ta som exempel Angola! Där har vi sysslat med minröjning under flera år. Ett mödosamt, långsamt arbete. I dag ser vi att områden mineras igen av angolanerna själva och av andra.

Det är en typ av positiv konditionalitet som följer av det gemensamma ansvar som partnerskapsavtalen innebär. En annan sådan fråga, som också skulle kunna ingå i partnerskapsavtalen, är frågan om dödsstraffets avskaffande. Jag tycker att våra programländer skall avkrävas att de avskaffar och slutar att tillämpa dödsstraffet. Fru talman! Envisa påståenden gör gällande att det inom asylpolitiken inte anses vara skäl för asyl att kvinnor upprepade gånger har våldtagits och på olika sätt misshandlats, som ett vapen i krig och konflikt. Här har Sverige varit drivande. Vi har från svensk utgångspunkt betonat respekten för kvinnans rättigheter. Jag vet att det är oerhört svårt att vid utredningssamtal få fram om kvinnor har blivit våldtagna, sexuellt utnyttjade och misshandlade av soldater eller poliser och att det är det som är ett av skälen bakom deras flykt. Det krävs väl utbildade utredare på det här området. Med konsekvens i vår syn på kvinnors rättigheter borde detta också ge asylrätt. Det finns många olika områden som vi skulle kunna förbättra för att få en ömsesidig samverkan och en starkare utrikespolitik. Jag har nämnt några, minproblematiken och dödsstraffet, där man skulle kunna ha en viss konditionalitet, en överenskommelse mellan våra partnerskapsländer. Överensstämmelse mellan asylpolitiken och den allmänna utrikespolitiken, vari ingår respekt för kvinnors rättigheter. Andra områden där man också skulle kunna utveckla det här samarbetet närmare och mer konkret är på FN-sidan, världshandeln och globaliseringen, som har nämnts här tidigare. Men jag får återkomma till detta i ett replikskifte.
Fru talman! Viola Furubjelke talade, vilket för mig är väldigt positivt och nytt, om konditionalitet och krav. Jag delar hennes uppfattning i de frågor där hon tog upp den här diskussionen. Men jag skulle ändå vilja fråga Viola Furubjelke om hon är beredd att sätta press på regimerna. Man kan exempelvis titta på Zimbabwe. Där har vi sett deltagandet i Kongokrisen, där har vi sett ekonomin successivt gå över styr, där har vi sett de dåliga försöken till expropriation, och i förrgår greps fyra journalister från Zimbabwe Mirror av polisen. Är man beredd att på allvar diskutera att skära bort det bistånd som går till ett sådant land över statsmakten och enbart låta det gå via enskilda organisationer?
Fru talman! Bertil Perssons replik visar tydligt att vi inte alls har samma syn på de här frågorna. Bertil Persson pratar om att omedelbart avbryta biståndet till regimer som inte uppför sig. Jag pratar om att utnyttja det positiva samarbete som partnerskapsavtalen medger. Partnerskapsavtalen innebär att man skall ha ett gemensamt ansvarstagande, att mottagarlandet skall värderas och respekteras som en jämbördig partner och att partnerskapsländerna också skall få ett större och bättre ägande för hela biståndet. Den konditionalitet som Bertil Persson talar om befäster bara givarmottagar-förhållandet. När vi utnyttjar detta är det oerhört viktigt att det är fråga om stora, angelägna principiella frågor som att man följer internationella konventioner. På det sättet stärker vi också FN:s verksamhet, och den vill vi självklart också stödja på alla sätt.
Fru talman! Jag konstaterar att socialdemokraterna har kommit en bit på väg, men de har inte nått riktigt ända fram. Men det finns väl fortfarande hopp om det. Det jag egentligen också skulle vilja fråga om är: När man ser över organisationen av Utrikesdepartementet och biståndsverksamheten, vore det inte då också en fördel om man lade väldigt mycket mer av ledningen för biståndet till Afrika i Afrika i stället för att ha den på Sveavägen?

Fru talman! Mitt anförande kommer i första hand att handla om mänskliga rättigheter, regeringarnas behandling av den egna befolkningen och stormaktens behandling av andra folk i Mellanöstern. Det land som mina ögon först faller på när det gäller dessa frågor är Iran.
Fru talman! En 15-årig tibetansk pojke sköts till döds av kinesiska gränspoliser då han försökte fly ur landet. Ytterligare en jämnårig pojke skadades. De tillhörde båda en grupp på omkring 40 personer som hade tänkt gå över bergen till Nepal. Yeshe Dundrub, som den döde pojken hette, ville skaffa sig en tibetansk utbildning och bli munk.
Efter valet 1997, då Ali Khatemi valdes till president, väcktes förhoppningar hos det iranska folket att livet skulle bli något lättare. Valet av honom väckte entusiasm. Och folket tog sig för saker som de tidigare inte vågat. Detta tillstånd varade nästan ett år. Likafullt skedde ingen förbättring av de mänskliga rättigheterna.
Pojkens s.k. brott var alltså att han ville få en utbildning. Folkrepubliken Kina har skrivit på också den andra av FN:s konventioner om politiska och medborgerliga rättigheter. Det skedde 1998 i samband med FN:s högkommissarie Besökare i Beijing och Shanghai rapporterar att boklådorna är överfyllda av historisk och politisk litteratur om och av offer för utrensningskampanjer under 50 och 60-talen.
Politiska mord och stening av kvinnor fortsatte trots detta. Inte heller har förtrycket av det kurdiska folket och den turkmeniska minoriteten mattats. Detta våld och denna brutalitet ökade språngartat under november och december förra året i och med morden på flera författare och politiker.
Det finns böcker om mänskliga rättigheter och också kritiska analyser av 90 talets tillväxtpolitik. Anders Mellbourn har uttryckt i en rapport från Utrikespolitiska institutet att "när den öppnare samhällsdebatten riktar in sig mot politikens kärna och enpartiväldet sätter regimen stopp. Utdömande av dödsstraff tillhör vardagen i domstolarna."
Jag tänker på författaren Mukhtari, Poyandeh, Sharif och politikern Darioush Frouhar och hans hustru. Nu har den iranska regeringen, efter internationella påtryckningar, gjort undersökningar, och det har framkommit att det var tjänstemän inom informationsministeriet som begått morden. Men vilka straff kommer de att få?
Mellbourn säger också att alla som han träffat säger att man i Kina är beredd att tala om mänskliga rättigheter, men man understryker - som väntat - att de ekonomiska förutsättningarna är annorlunda i Kina och att den ekonomiska utvecklingen måste komma först.
Sannolikt blir de lindriga, därför att de krafter som ytterst ligger bakom morden är mycket starka i Iran. Brottsundersökning och dom är i det här fallet ett spel för galleriet. Tro inte att man i dag slagit in på en ny väg i Iran, att man är på väg mot större respekt för mänskliga rättigheter.
Frågan som skall ställas är naturligtvis: Skall vi för den skull ta särskild hänsyn när vi talar om demokrati och mänskliga rättigheter i Kina? Fru talman! Det skall vi naturligtvis inte.
I väst vill man så gärna tro det, inte minst därför att man vill göra affärer med Iran. Visserligen finns det motsättningar inom regimen, men hittills är de när det kommer till kritan eniga om att det rådande systemet skall bevaras.
Under FN:s MR-arbete i början av 50-talet blev det allt tydligare att medan västländerna tycktes sätta de medborgerliga och politiska rättigheterna högst, gjorde kommuniststaterna och ett växande antal u-länder en annan rangordning med sociala och ekonomiska rättigheter överst. Denna skillnad består än i dag. Det är inte för ro skull FN:s rättighetsförklaring har ordet universell i sitt namn.
Klartecken att brottsundersökningarna är ett spel för galleriet är att en lista på 190 tilltänkta mordoffer eller fler har avslöjats av avhoppade iranska agenter i Tyskland och att morden på regimkritiker fortsatt efter att regeringen förklarat att de arresterat Mukhtaris och Poyandehs mördare.
Utan krav på lika rättigheter skulle knappast någon övervakning värd namnet kunna bedrivas. Den är svår nog ändå - som någon uttryckte det. Det finns således andra länder som jag också skulle kunna ta som exempel där man grovt och systematiskt kränker mänskliga rättigheter och utövar förtryck mot sina medborgare. "Skamlistan" kan göras tämligen lång. Listan kan också innehålla demokratier.
Till detta kan sägas att många av dem som nämns på regimens dödslista är kurder eller tillhör någon annan nationell minoritet, som turkmener, balucher m.fl. Därför måste Sverige bilateralt och i internationella organ kräva en oberoende internationell undersökningskommission.
Respekten för de mänskliga rättigheterna är inte samma sak som demokrati, även om ett konsekvent genomförande av rättigheterna leder till ett samhälle med demokratiska förtecken - ett samhälle där den enskilda människan kan delta i den politiska processen, där det finns rättssäkerhet, där det finns ett oberoende rättsväsende. Det finns alltså uppenbara samband mellan mänskliga rättigheter och demokrati.
Samtidigt vill jag berätta att iranier i exil i dag arbetar för att under året genomföra en tribunal i Haag för att dokumentera den iranska regimens brott mot mänskliga rättigheter och demokratiska fri och rättigheter. Bland dem som tagit initiativ till detta är framstående iranska, amerikanska och europeiska intellektuella.
Men demokrati som styrelseform är ingen garanti för att inga rättigheter kränks. Å andra sidan finns det odemokratiska stater som respekterar en del av rättigheterna. Fru talman! Alla rättigheter är lika viktiga. Det går inte att välja ut dem som just för ögonblicket faller på läppen och strunta i de andra.
Jag vill appellera till alla här att stödja denna tribunals genomförande. Fru talman! Det irakiska folket har under lång tid lidit under en diktatur under Saddam Husseins ledning. Den irakiska diktaturen har visat sig kapabel till massmord och biologisk krigföring t.o.m. mot det egna folket.
Alla rättigheter måste respekteras oavsett ekonomisk utveckling, kultur, traditioner osv. Att jag har valt Kina som exempel i dag beror på att jag fick vetskap om dödsskjutningen av 15-åringen förra veckan. Händelsen inträffade emellertid i november förra året. Den här unga tibetanska pojken hade ett enda mål - han ville utbilda sig. Barns och ungdomars villkor i världen ser, som vi alla vet, olika ut. Barn och ungdomar här i Sverige har skolplikt.
Den irakiska civilbefolkningen blev också offer i Gulfkriget, då uppskattningsvis 100 000 USA:s och Storbritanniens militära angrepp mot Irak kan aldrig försvaras med Saddam Husseins brott mot sitt eget och andra folk. Att så utmanande åsidosätta FN och säkerhetsrådet som USA och Storbritannien nu gjort är ett brott mot folkrätten, anser vi.
Det vi här i Sverige diskuterar, inte minst i denna kammare, är kvaliteten i utbildningen och hur den skall finansieras. På andra håll har bara en bråkdel av barn och ungdomar möjlighet att få utbildning. I de baltiska staterna är det en oroande utveckling i fråga om barns och ungdomars villkor vad gäller just detta. Andelen som i dag står utanför utbildningsväsendet tenderar att öka.
Genom att ställa säkerhetsrådet inför fullbordat faktum tar USA och Storbritannien själva på sig rollen som världspolis. I dag är Irak en belägrad stat med en svältande befolkning och fasaväckande barnadödlighet. Regimen sitter dock orubbad och är komplett likgiltig för folkets lidande.
Den sociala lagstiftningen till skydd för barn uppvisar också stora brister. Detta har bl.a. uppmärksammats inom Nordiska rådets arbete. Sverige har varit pådrivande i denna fråga. Det är mycket bra, och det skall vi fortsätta med. Det gör man i den översyn av barnfrågor som regeringen påbörjade under förra året, "Barnets bästa i Sveriges utvecklingsarbete".
Sanktionerna har visat sig så fullständigt felaktiga, därför att de var för klumpigt utformade och träffade fel mål. När nu praktiskt taget en hel generation unga irakier efter åtta år tagit allvarlig skada av svälten och sanktionerna står världssamfundet lika handfallet inför situationen i Irak.
Målet "Barnets bästa" skall genomsyra Sveriges internationella utvecklingsarbete, och som grund för arbetet skall konventionen om barnets rättigheter ligga. Genomgående skall flickors och pojkars olika villkor uppmärksammas. Några av de viktigaste frågorna som Sverige skall driva är ett ännu tydligare perspektiv än i dag utifrån mänskliga rättigheter, ökad fattigdomsbekämpning och satsning på utbildning.
Att det irakiska folket - försvagat och utblottat - skall resa sig och störta Saddam är mindre sannolikt i dag än för åtta år sedan. För att påskynda processen i Irak, för att få folkligt stöd mot Saddam Husseins regim och för att skydda barnen och de fattigaste i Irak krävs att Irakfrågan behandlas av FN:s säkerhetsråd och att livsmedels och medicinsanktionerna upphävs. Fru talman! Konflikterna i Mellanöstern är många och svåra.
Strategier skall också utarbetas för att stärka barns rättigheter och livsvillkor. Det är dags, fru talman, att i handling visa att vårt engagemang för de mänskliga rättigheterna präglar hela utrikespolitiken och att det också inkluderar barn. Regeringens nu påbörjade översynsarbete innebär att man vill utveckla strategier på sex viktiga områden, som jag gärna vill nämna. Det gäller barnarbete, sexuell exploatering av barn, barn med funktionshinder, barn i väpnade konflikter och humanitära katastrofer, barn på institutioner och slutligen barn och hiv/aids. Detta är väldigt bra.
En av de äldsta och mest utdragna är konflikten mellan israeler och palestinier. Den har pågått sedan andra världskrigets slut, då segermakterna i andra världskriget beslutade sig för att försöka dölja den oförrätt som de begick under mellankrigstiden i och med att de inte hejdade Hitlers framfart i tid och teg om judeförföljelserna i Tyskland.
Jag välkomnar detta, därför att det är en strategi som fokuserar på de allra mest utsatta barnen. Fru talman! En effektiv politik för mänskliga rättigheter bör, som jag ser det, åtminstone innehålla tre huvudgrupper: offentlig kritik, erinringar och annat meningsutbyte vid bilaterala kontakter samt biståndsarbete.
Genom att föra hem en befolkning i exil, förjagade man en annan. Orsaken till konflikten Israel-Palestina har legat i detta dilemma. I exil växte bitterheten bland palestinierna. Staten Israel stöddes av USA.
Jag kommer här inte att närmare gå in på Sveriges biståndsarbete, men jag vill ändå säga att rapporter om hur mänskliga rättigheter respekteras är av stort värde för riksdagen när man skall arbeta med analyser av vilka biståndsinsatser som fordras. Det är därför jag med stort intresse ser fram mot den rapport som riksdagen beställde av regeringen den 10 december i form av ett tillkännagivande. Fru talman!
Snart ingick konflikten Israel-Palestina som en del i den världsomspännande konflikten mellan öst och väst. Under decennier har palestinierna så småningom övervunnit sin bitterhet, vilket till sist manifesterades i det palestinska nationalrådets erkännande av Israels rätt att existera. Likafullt har obstruktionerna och trakasserierna mot palestinierna fortsatt.
Jag har i stort sett fokuserat på barn och ungdomar i mitt anförande här i kammaren i dag, och det finns naturligtvis en djupare tanke bakom detta. Det är alltså min bestämda uppfattning att genom våra egna och andras insatser och ansträngningar för att mänskliga rättigheter skall bli universella, också i den meningen att de gäller i hela världen, får inte barn och ungdomar komma i andra hand.
Likafullt har bosättningspolitiken fortsatt. Dag efter dag fortsätter regeringen Netanyahu att sabotera en fredsprocess som redan från början hade många hinder att övervinna. Det är bara att kasta en blick på vilken karta som helst där de palestinska områdena är utsatta, så inser man att det är fråga om att inhägna, isolera och fängsla de palestinska enklaverna. Fru talman!
Ett sådant synsätt hindrar en långsiktig och stabil utveckling på detta område. Jag vill återknyta till vad jag anförde inledningsvis: Vad hände vid gränsen till Tibet? Jo, en 15-åring förvägrades rätten till frihet, rätten till religionsfrihet, rätten till utbildning och rätten till liv. Vittnen till händelsen förvägrades rätten att yttra sig i fria medier. Fru talman!
Skall fredsprocessen nå framgång någon gång i framtiden måste Sverige och EU utöva hårdare påtryckningar gentemot Israel.
Detta är en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! Det är en sak som förvånar mig väldigt mycket när man talar om olika minoritetsfolk, hur svårt de har det och hur förföljda de är osv., framför allt i Mellanöstern. Varför nämner man aldrig det assyriska folket? Ändå är assyrierna ett urgammalt folk i dessa områden som har blivit utsatt för förföljelse, död och trakasserier på alla möjliga sätt under årtionden och ännu längre. Varför nämns aldrig assyrierna?
Fru talman! Den assyriska minoriteten som finns lever mestadels i Irak, Turkiet och Syrien. Men det finns väldigt få assyrier i Iran. Jag pratade om minoriteter som finns just i Iran. Det är självklart att det assyriska folket i Irak och Turkiet är förföljt. Jag håller med Margareta Viklund på den punkten.
Fru talman! Det var ju bra att jag fick medhåll och att det folkslaget har nämnts också här. Men Murad Artin nämnde även andra länder, inte bara Iran. Jag lyssnade noga.
Fru talman! Jag koncentrerade mig i mitt anförande just på Iran och Palestinafrågan, och jag nämnde inga andra länder i mitt anförande. Men jag håller med om att det finns andra minoriteter som är förtryckta. Det gäller assyrier, syrianer, armenier och andra minoriteter som finns i Turkiet. Det finns också minoriteter i Iran som är förtryckta. Så jag är överens med Margareta Viklund på den punkten.
Fru talman! Barnkonventionen är ett juridiskt åtagande för Sverige som stat. Innan vi har nått full respekt för de rättigheter som listas i barnkonventionen finns det mycket kvar att göra också i Sverige. Medlemsstater i FN som har ratificerat barnkonventionen har åtagit sig att vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa åtgärder och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i barnkonventionen. Enligt artikel 4 i fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med nyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och där så behövs inom ramen för internationellt samarbete. Jag vill fokusera en del på det internationella samarbetet där vi alltså har en förpliktelse enligt barnkonventionen. FN:s kommitté för barnens rättigheter har hittills granskat våra interna svenska förhållanden de gånger som Sverige och vår nivå har varit uppe till diskussion när det gäller barns rättigheter. Det har handlat om omhändertagande av barn, handikappade barn, minoriteter, asylsökande barn osv. Nu börjar man successivt att fokusera på steg 2, nämligen det internationella samarbetet. Det handlar om teknisk rådgivning, tekniskt bistånd och den grupp av artiklar som hänvisar till enskilda staters ansvar när det gäller att utveckla barns rättigheter i ett internationellt perspektiv. Förra årets beslut om att använda barnkonventionen som en plattform i svenskt utvecklingssamarbete är förstås ett väldigt bra ställningstagande i det här perspektivet. Det är verkligen på tiden att barnhänsynen kommer fram i det svenska biståndet och utvecklingssamarbetet. Fru talman! Nästa sommar kommer Sverige att ingå i den s.k. trojka som skall leda EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik. Det har inte sagts någonstans hur Sverige kommer att agera i detta sammanhang. Vi från Centerpartiet har efterlyst en offentlig diskussion om det svenska agerandet. Det blir en hearing på fredag. Vi har också efterlyst ett engagemang där frivilligorganisationer och folkbildningsorganisationer kan diskutera EM och den europeiska unionen som plattform i olika sammanhang. Efter Amsterdamfördraget används den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter som en bas för arbetet. De grundläggande principer som domstolen har tillämpat i sina domar har genom Amsterdamfördraget förts in i de grundläggande rättsregler som styr EU:s arbete. Men det finns ännu inte ett ord om barns rättigheter, någonting som har efterlysts av bl.a. Unicef. Man har ställt flera frågor om EU:s agerande i det här sammanhanget. Vi från Centerpartiet vill hävda principen att barns rättigheter inte skall ingå enbart som en plattform när det gäller utvecklingssamarbete, utan också när det gäller utrikespolitiskt samarbete, t.ex. inom EU:s eller inom FN:s ram på ett annat sätt än hittills. Som exempel kan nämnas minfrågan, som berördes alldeles nyss här i kammaren. Centerpartiet var det parti som ställde ultimativa krav på ett minförbud. Vi sade ifrån i den förra försvarsuppgörelsen att vi inte går med på en uppgörelse om det inte blir ett ensidigt svenskt ställningstagande om förbud mot trampminor. I dagens tidningar rapporteras det om barns situation i Indien. 62 % av barnen i Bombay har mer än 10 mg bly per deciliter blod i sig, och det hämmar både tillväxten och barnens intellektuella utveckling. Blyet förstör alltså barnens hjärnor och möjligheten för barnen att utvecklas. Det finns också ett krig som nu äntligen har nått ut till europeiska massmedier, nämligen kriget mellan Eritrea och Etiopien, ett område där vi vet att det finns stora grupper av föräldralösa barn som driver omkring i ökenområdena. De hjälpinsatser som görs når inte dessa grupper, och utökade truppinsatser kommer att drabba dessa grupper av barn mycket hårt. Vi har problem med vattenbrist, för att ta ett annat exempel. FN konstaterar att från att det år 1990 var 132 miljoner människor som levde i områden med vattenbrist, kommer det att vara 650-900 miljoner människor år 2025. Fru talman! Det finns alltså väldigt många områden där inte bara utvecklingssamarbetet utan också utrikespolitiken behöver ha barnkonventionen och dess grundläggande rättsregler som plattform för utrikespolitiska ställningstaganden från svensk sida. FN:s High commissioner for Human Rights har önskat sig att alla FN:s medlemsstater skall plocka fram ett nationellt handlingsprogram för förverkligande av mänskliga rättigheter. Det har också Centerpartiet yrkat i en motion. Varför ett nationellt handlingsprogram? Vi ratificerar ju olika konventioner i parti och minut. Så fort de kommer upp på en agenda, så är vi där och skriver under. Men det handlar om att vi behöver få ett sammanhang mellan olika områden, inrikespolitiskt och utrikespolitiskt. Jag noterade att utrikesministern - som inte orkat eller hunnit vara kvar här längre och som förmodligen har en överbelastad agenda - i dag här i kammaren inledde med att tala om överlastade kärror med kvinnor och barn på flykt, om en krigsmaskin som dödar, slår sönder och terroriserar, om etnisk rensning, om oförsonlighet och lögn som politikens redskap, om krypskyttar och massgravar. Detta är en bra beskrivning av hur situationen är på Balkan fortfarande. Vi har i dag kosovoalbanska barn i Sverige som mår otroligt dåligt. De lider av krigssyndrom av olika slag, psykiska skador av en tyngd som vi inte har sett i Sverige sedan andra världskriget. Vi behöver alltså väva ihop utrikespolitik, asylpolitik, hälso och sjukvårdspolitik med ett gemensamt mål att garantera uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna, särskilt när det gäller barn.

Fru talman! Frågan om barnsoldaters ålder är väldigt viktig. Svenska Röda korset har ju inom ramen för Internationella Röda korset drivit denna fråga väldigt tufft de senaste åren. Det är klart att de får en väldig hjälp i sitt arbete om vi kan ha den gemensamma ståndpunkten att åldersgränsen för barnsoldater bör höjas till 18 år. Jag tror att det är bra att fokusera på denna fråga, men jag tror också att det är möjligt att fokusera på barnkonventionen som internationellt instrument. Det är nämligen en del tekniskrättsliga problem som behöver lösas för att den skall kunna fungera som en plattform också i EU:s utrikespolitik. Jag tycker inte att det är anständigt att den skall vara någonting annat än just en plattform, en grundpelare, både i EU:s utvecklingsarbete och i

Fru talman! Mänskliga rättigheter måste alltid vara ett av de viktigaste områdena i utrikespolitiken. Brott mot mänskliga rättigheter sker så gott som överallt i världen just nu. Just nu torteras människor ihjäl. Just nu mördas människor. Just nu svälter barn. Just nu våldtas kvinnor. Detta sker alltid och så gott som överallt i världen. Vi måste uppmärksamma dessa problem. Vi måste alltid sätta mänskliga rättigheter högst på agendan. Jag tänkte ta upp ett av alla dessa länder där dessa brott mot mänskliga rättigheter ständigt pågår, nämligen det lilla landet Tibet. Jag tror att det var Liselotte Wågö som tog upp detta för en stund sedan. Tibet förtrampas totalt. Man har tagit ifrån människorna deras identitet och språk. Människorna flyr till Indien. Dubbelt så många flydde förra året som tidigare år. Barnen kastas i fängelse. De som har en bild på Dalai lama får fängelsestraff. De som skriver "ett fritt Tibet" får sju års fängelse. Nunnorna och munkarna torteras och mördas. Det är en fruktansvärd situation i Tibet. Av alla de länder som har det oerhört svårt menar jag att Sverige måste ta sitt ansvar för detta land. Vi måste göra allt vad vi kan genom vår utrikespolitik för att försöka hjälpa människorna i landet och försöka få möjlighet att skapa rättigheter för detta folk. Det kan vi göra i FN och i andra sammanhang. Det är väldigt viktigt att få ihop exilregeringen i Tibet till diskussioner med ledningen i Kina. Det är viktigt att vi kräver att barnen får lämna fängelserna och att vi kan inspektera fängelserna. Alla politiska fångar måste släppas i Tibet. Sedan, fru talman, skulle jag vilja nämna några exempel på enskilda personer som jag tycker att det är viktigt att lyfta fram när det gäller mänskliga rättigheter. Det är framför allt Mordechai Vanunu i Israel. För er som inte kan historien skall jag snabbt rekapitulera den. Mordechai Vanunu var kärntekniker vid den kärntekniska anläggningen Dimona. Det var han som avslöjade det israeliska kärnvapenprogrammet 1986 i en artikel i Sunday Times. Vad som hände sedan var att han kidnappades, sövdes ned och fördes till Israel. Där ställdes han inför domstol anklagad för brott mot staten Israel, förräderi och spioneri. Han dömdes också till 18 års fängelse i isoleringscell. Detta var alltså 1986. Han har nu suttit i den där cellen i snart 13 år. Alla försök, alla upprop och alla möjliga internationella påtryckningar, har inte givit något resultat kan man säga. Det har från EU:s sida varit flera resolutioner. Man har bildat organisationer för att skapa möjligheter dels för att han skall få det lättare i själva fängelset, dels förstås för att han skall bli frigiven. För hans brott var inget brott. Det han skrev i Sunday Times visste alla som var någorlunda insatta i de här problemen redan om. Det var känt att Israel hade ett sådan här kärnvapenprogram. Icke desto mindre blev han alltså dömd till 18 år. Och han sitter där än, i Ashkelonfängelset. I mars förra året fick han möjlighet att komma ut ur sin isoleringscell, som är två gånger tre meter stor. Efter tolv år fick han alltså möjlighet att komma ut ur cellen och få vistas bland de andra. I övrigt har han inte fått några lättnader. Han får visserligen träffa sina advokater och sin bror, men man gör allt för att trakassera honom och se till att han inte får den kontakt utåt som han vill ha. Skulle han få en dator, som han har begärt, har man sagt att förutsättningen är att man får ta hand om hårddisken och disketterna. Dem får han alltså inte spara. På det här sättet trakasseras han hela tiden. Men i mars fick han som sagt möjlighet att komma ut och röra sig lite grann. I maj trodde många av oss som kämpar för Vanunus frigivning att Israels femtioårsjubileum skulle innebära att man frigav honom. För egentligen stod det ju klart att allt han visste för länge sedan var förlegat. Det finns inga statshemligheter att röja längre. Så skedde dock inte. Han sitter fortfarande kvar. Som jag ser det är det enda problem man har i Israel att den dag han blir fri får vi också reda på vem det var som låg bakom och hur det gick till när han kidnappades. Det är säkert väldigt komprometterande för vissa personer. Allt annat är bara prat när det gäller statshemligheter och vad han vet som ingen annan vet. Så jag vill vädja till den svenska regeringen att fortsätta att göra så mycket det bara går för att få Mordechai Vanunu fri. Det är det enda som gäller: en frigivning. Den andra personen är Alexander Nikitin. Det är ungefär samma sak där. Han avslöjade den stora miljökatastrofen i Murmanskområdet när det gäller radioaktiviteten. Han fängslades, han häktades februari 1996 i tio månader. Sedan dess har han haft kommunarrest, och hela tiden kommer hans ärende upp i domstolen. Det är den federala underrättelsetjänsten som tillsammans med en åklagare försöker få honom fälld. Då gäller det 10-15 år eller dödsstraff. Det lustiga med detta är att de lagparagrafer man går efter i stort sett är hemliga militära dekret som har tillkommit dels före och dels efter hans häktning. Just i dagarna har Högsta domstolen fattat ett beslut. Det är där hans ärende ligger. Detta beslut innebär att man kräver in mer förundersökningsmaterial. Man kan helt enkelt inte döma honom. Detta visar att man inte kan döma en människa för spioneri för att han har avslöjat ett stort miljöbrott.
Fru talman! Jag tycker att Per Lager ger skrämmande exempel på brott mot de mänskliga rättigheterna, och jag håller verkligen med om det som Per Lager säger. Men jag kan ändå inte låta bli att undra om det inte finns en motsättning. Vi har en möjlighet i Europa att delta mycket aktivt, inte bara kräva utan även agera, för att skapa en gemensam handlingskraft i den europeiska gemenskapen mot bl.a. det förtryck av mänskliga rättigheter som har ägt rum i f.d. Jugoslavien. Där har vi t.ex. sett hur serbisk milis har gått in i FN:s säkerhetszoner, tömt dessa på delar av befolkningen och massavrättat dem. Där menar jag att det måste finnas en motsättning mellan Per Lagers engagemang och denna ovilja att agera kraftfullt och gemensamt i den europeiska gemenskapen för mänskliga rättigheter.
Fru talman! Jag vill definitivt säga att vi inte menar att man inte skall arbeta för mänskliga rättigheter inom EU. Det är en självklar sak, tycker jag, inom EU. Men jag menar också att det är väldigt viktigt att föra upp den här frågan och de här speciella personerna på FN:s dagordning. Men inte bara så att man för upp det där - jag vill också att Sveriges regering i de bilaterala överenskommelserna med Ryssland och Israel ständigt tar upp frågan och ställer det som ett villkor att man redovisar hur man lever upp till de mänskliga rättigheterna. För de här länderna har ju skrivit under på dessa.
Fru talman! Jag instämmer med Per Lager i att Sverige bör agera så. Men jag tycker att det är tråkigt att vi frånhändar oss möjligheten, om vi följer Per Lagers EU-politik, att inte bara kräva utan också agera och vara med om att utforma en gemensam politik visavi mänskliga rättigheter och demokrati inom den europeiska gemenskapen.
Fru talman! Inom EU skall vi arbeta för mänskliga rättigheter. Det har aldrig Miljöpartiet sagt något annat om. Det är självklart att vi skall arbeta för det också inom EU. Det har inget att göra med vår övriga politik, att vi som parti vill att Sverige skall lämna EU. Så länge EU finns skall vi självklart arbeta för mänskliga rättigheter också inom EU.

Fru talman! FN:s generalsekreterare Kofi Annan har som vi vet uttalat sig om att han vill se mänskligare företag. De globala storföretagen utmanades att komma överens med världsorganisationen om ett fördrag med värdering av principer som skulle kunna ge den globala marknaden ett mänskligare ansikte. FN:s generalsekreterare föreslog i sitt tal i Davos att företagen skulle förbinda sig att följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s, den internationella arbetsrättsorganisationens, deklaration om grundläggande principer för arbetsrätt och Riodeklarationen om miljön. Kofi Annan sade vidare att initiativet behövdes eftersom globaliseringen fortfarande hänger på en skör tråd. Om inget görs kan den globala ekonomin, och särskilt multilaterala handelsförbindelser, hotas. Hotet kommer från ett antal ismer, sade Kofi Annan till dem som lyssnade på World Economic Forum. Det gäller t.ex. protektionism, populism, nationalism, etnisk chauvinism, fanatism och terrorism. Gemensamt för ismerna är enligt FN-chefen Kofi Annan att de utnyttjar osäkerhet och fattigdom hos människor som känner sig hotade av den globala marknaden. Det går att lägga många aspekter på behovet av mänskligare företag. Några har jag tidigare tagit upp på annat sätt, men här i dag skall jag koncentrera mig på barnen. Jag har kunnat konstatera att utrikesministern talade väldigt mycket om barnens situation i den utrikespolitiska deklarationen, och även flera andra talare har tagit upp barnens situation. Fru talman! I min barndom gavs två vitt skilda bilder av barnens villkor genom barnvisans värld. Det var i Alice Tegnérs Majas visa: När lillan kom till jorden, det var i maj när göken gol, sa mamma att det lyste av vårgrönt och av sol. Och därför säger mamma så är jag nästan alltid glad: jag tycker hela livet är som en solskensdag. Men i barnboken Min skattkammare fanns också I Kungens granna slotts stora, stora kök där fanns en liten, liten piga. Hon alltid har så brått, för där finns så mycket stök, och jämt skall hon för alla niga. Och bannor utav alla hon måste ta emot för jämt är lilla näsan så rysligt svart av sot och tidigast av alla hon stiger ur sin säng, och sen går hela dagen lång uti ett enda fläng. Och så går den lilla pigans dag till hårt arbete. Fru talman! Även om få i dag vågar hävda att barnarbetare som Kungens lilla piga trots allt knog var på strålande humör och glada, så vet vi att alldeles för många, och även Rädda Barnen, förbluffande nog tvekat i att ta avstånd från barnarbete. Jag önskar att alla barn kunde välkomnas och ges all den kärlek som Maja i visan möttes av. Men för att den lilla pigans villkor inte skall omfattas också av många av morgondagens barn så måste frågor om barn och barns villkor bli än mer politiskt centrala. Vi som är politiker får inte låta talet om barnperspektivet stanna vid vackra ord eller väja för att koppla ihop frågan om barnarbete med FN:s generalsekreterare Kofi Annans tal om behovet av mänskligare företag. Barnpolitik tycks, som väl är, vara på väg att också bli storpolitik. att barn har rätt till skydd mot ekonomisk exploatering, mot arbete som är farligt eller förhindrar deras skolgång, som skadar barnens hälsa eller förhindrar deras fysiska, mentala, själsliga eller sociala utveckling. Händer det då något inom EU? Ja, EU:s handel - detaljhandel, grossister och importörer - har enligt uppgift lovat att ta ett större social ansvar. Många handlare är beredda att skriva avtal med leverantörer som lovar att varorna inte tillverkas av barn eller slavarbetare. Kontrakten skall också göra klart för båda parter att köparen har rätt att när som helst och utan förvarning genomföra kontroller på plats. En rekommendation som har antagits av handelns europeiska intresseorganisation, Eurocommerce, och som även den svenska branschorganisationen, Svensk Handel, har varit med om att ta fram är bra. Rekommendationen är den första i sitt slag, och den täcker hela EU. Tanken med EU-rekommendationen är att den skall utgöra ett stöd som är en miniminivå för handelsföretag som vill ta fram egna uppförandekoder. EU-rekommendationen täcker förbud mot barn och tvångsarbete med direkta hänvisningar till ILO konventionen. ILO har som organisation sedan 1992 mer aktivt arbetat med ett projekt för att eliminera barnarbete. Dagens konvention är dessutom ratificerad av för få länder och har för hög minimiålder. ILO uppskattar att det 1990 fanns 78,5 miljoner ekonomiskt aktiva barn. Även siffran 250 miljoner barnarbetare nämns i officiella sammanhang, vilket även har gjorts här i dag. Det finns enskilda företag som gått längre än den nya europeiska rekommendationen. Men även för svenska företag med egen uppförandekod kvarstår frågetecken, inte minst när det gäller vad som sker längst ut i kedjan av företag och underleverantörer. Det blir lätt hyckleri att teckna avtal om inspektioner om barnen utnyttjas av de underleverantörer som inte nås av några kontrollanter. Fru talman! Vi har i Sverige företaget Indiska som har gett ut en liten skrift som beskriver barnarbete och alla dess komplikationer. Vi har Hennes & Mauritz som har tagit fram en Code Of Conduct. Vi har Ikea som har tagit fram riktlinjer. Detta är positivt, och det kan vara en ingång till att göra mer på detta område, både för dem själva och för andra företag. Ikea har i 1999 års katalog en barnbilaga. Jag tycker att man skulle kunna komplettera den till år 2000 och lägga till en uppförandekod när det gäller barnarbete till den information som man har i fråga om sitt miljöengagemang. För att ge perspektiv på dagens debatt om barnarbete bör vi veta att den italienska statsstaten Venedig förbjöd barn under 13 år att arbeta redan år 1396. Nu 600 år senare brottas Europa fortfarande med frågan, och det känns ju lite pinsamt. I dag handlar det i Europa mindre om att grannens barn utnyttjas för arbete och mer om vad grannens barn har för kläder på sig och vilken matta de har på barnkammarens golv. Jag tycker också att det är pinsamt att vi har verktyg som vi avstår från att använda. Då menar jag upphandlingsinstrumentet. Jag vill därför uppmana utrikesminister Anna Lindh och UD att de i fortsättningen kommer att göra uppköp endast av företag som inte utnyttjar barn. I en global ekonomi med konkurrens över gränserna och ett rörligt kapital ökar ansvaret för oss att kräva mindre vidriga villkor för barn och att vara extra uppmärksamma på att inte alltfler barn dras in i arbetskraften. Fru talman! FN:s generalsekreterare talar ju välkomnande om mänskliga företag. Låt oss ytterligare driva på den utvecklingen genom att ställa konkreta krav på företag vid upphandling i kommun, landsting och stat på samma sätt som vi har gjort i min hemkommun Värnamo. Vi kan inte fortsätta undvika upphandlingen som instrument och vårt moraliska ansvar, detta som komplement till de engagerande insatser som görs via biståndet samt såväl internationella som nationella initiativ på så många andra områden. Europeiska kommissionen har klarlagt att om man inom unionen vid offentlig upphandling kan ta hänsyn till sociala och arbetsmarknadspolitiska målsättningar så skall man också få göra det. Upphandlingsdirektiven tillåter således att anbudssökande eller anbudsgivare som brutit mot gällande lagstiftning på området utesluts, dvs. att de fortsättningsvis inte får lämna anbud. Kommissionen har också påpekat att offentlig upphandling kan utgöra medel för att påverka ekonomiska aktörers agerande samt uppmanat medlemsländerna att använda sitt inflytande som inköpare till att fullfölja sociala och arbetsmarknadspolitiska mål. Jag tycker också att man kan tillägga att det är väldigt viktigt för konkurrensneutralitetens skull att man driver på den här frågan ytterligare. Den svenska regeringen har naturligtvis inte ställt sig avvisande till att framdeles använda socialt hänsynstagande inom svensk upphandling - tvärtom. Men ordet framdeles bör bytas ut mot fr.o.m. nu. Och jag hade hoppats och önskat att jag hade mött dessa synpunkter bland andra politiska företrädare tidigare men inte minst här i dag.

Fru talman! Sveriges säkerhetspolitik har under lång tid formulerats mycket noga i såväl utrikesdeklarationer som i utskottsbetänkanden och i tal av statsråd i skilda sammanhang. Så verkar det inte riktigt vara längre. Det är som Jan Eliasson i ett annat sammanhang uttryckte det i Svenska Dagbladet den 18 februari förra året: Det är de verkliga situationerna och de konkreta ställningstagandena som räknas. Det kan tyckas vara lite synd i ett land som förr har hållit hårt på den säkerhetspolitiska exegetiken men kanske ändå en naturlig följd av oförmåga att ompröva gamla sanningar. Det är ju lättare att hitta majoritet för gamla säkra kort än för nya formuleringar hur obsoleta de än har blivit i ljuset av EU solidaritet, säkerhetssamarbete i närområdet och bilateralt militärt bistånd till de baltiska länderna. Att Sverige skulle stå neutralt i händelse av krig i vårt närområde kan väl inte teoretiskt uteslutas, men varför göra den minst sannolika av optioner till dogm? Att såväl Lena Hjelm-Wallén som Anna Lindh i linjetal har valt andra uttryckssätt har jag sett som positiva tecken. Men i dagens utrikesdeklaration trillar man dit igen. Och varför sedan försöka klä julgranen med i det närmaste löjeväckande attribut? Alliansfriheten uppges minska spänning och öka säkerheten i vår del av Europa. På vilket sätt då, tilllåter jag mig att fråga. Stabilitet och säkerhet i vår del av världen säkras av integration, inte av utanförskap. Det är inte vår alliansfrihet utan utbyggnaden av de civila och militära säkerhetsstrukturerna som ökar säkerhet och minskar spänning. Sveriges utanförskap gör förvisso i dagsläget ingen skada, annat än för oss själva som drabbas av ett begränsat inflytande, men nyttan är mycket begränsad. EU-bröder Tyskland, Danmark, Finland och inom en relativt snar framtid Estland och Polen, alla i det närområde som beskrivs i portalmeningen, angrips eller hotas av våld - då en trolig och tänkbar option, att vi skulle ställa oss neutrala? Hur skulle det kunna vara förenligt med den grundläggande solidariteten mellan medlemsländer i unionen? Skulle vi acceptera ett sådant förhållningssätt gentemot oss själva i händelse av att vi råkade i olycka? Vart tar i så fall det säkerhetspolitiska plus, som vi tämligen enigt konstaterat att medlemskapet innebär, vägen? I närområdet har vi då kvar Norge, Lettland, Litauen och Ryssland. Är det troligt eller ens möjligt att Sverige väljer neutralitet som förhållningssätt om dessa länder utsätts för hot eller dras in i ett krig? När det gäller Norge och de baltiska länderna är alternativet, som jag ser det, oerhört långsökt. Norge samarbetar vi ju nära med också militärt vad gäller fredsfrämjande insatser och viktiga materielprojekt och Lettland respektive Litauen ger vi militärt bistånd i fred. Vad talar för neutralitet i krig? Det skulle väl i så fall vara om Ryssland hamnade i konflikt med Kina eller andra fjärran grannländer. Men behöver det hypotetiska fallet täckas av den enda syftningen i portalmeningen i det som kallas vår doktrin? I stället för denna kvarleva - klok för sin tid - borde vi anstränga oss att hitta en formulering som verkligen täcker och beskriver det viktiga faktum som de flesta partier är tämligen överens om i säkerhetspolitisk handling. Det är entydigt samverkansspåret som gäller. Samarbetsvägen ligger öppen i alla avseenden och utan begränsningar. Till regeringens förtjänster får man väl säga att fördröjningsdjupet är stort fram till de stadganden i Washingtonfördragets artikel 5 som återkommande formuleras som definitionen på dagens alliansfrihet. Sverige kan göra i det närmaste allt tillsammans med alla innan den av regeringen självpåtagna begränsningen vid ömsesidiga säkerhetsgarantier inträder. Det är bra men det aktualiserar ännu en frågeställning. FN-stadgan utgör ju en av de grundvalar som svensk säkerhetspolitik vilar på. För ett litet land är folkrätt och internationella avtal viktiga vapen i kampen mot övergrepp och godtycke. Det är ett egenintresse för oss att hävda dem. I FN-stadgans artikel 51 klargörs det som också är grunden för Natoländernas samarbete, nämligen rätten till självförsvar - individuellt eller kollektivt. För den som inte känner till det förtjänar det att påpekas att Natoländernas ömsesidiga säkerhetsgarantier uttryckta i Washingtonfördragets artikel 5 bara gäller inom ramen för denna FN-stadgas bestämmelser om just självförsvar. Under en lång följd av år byggde vår egen säkerhetspolitik på hopp och förväntan om hjälp från väst i händelse av att vi skulle bli angripna av dåvarande Sovjetunionen. Vår försvarsstrategi var i sin tur i första hand tidvinnande. Vi skulle kunna hålla ut till dess att hjälp anlände. Att vissa förberedelser för ett mottagande av sådan här hjälp har gjorts - i enlighet med FN-stadgan - är numera välkänt för alla. Läget är i detta avseende i grunden detsamma. Vår egen doktrin bör så länge vi står utanför Nato alltså formuleras på ett sådant sätt att den också stämmer överens med FN-stadgan. I stället för hänvisningen till "ömsesidiga säkerhetsgarantier" bör vi uttrycka att alliansfriheten - som ju inte är mycket annat än ett konstaterande av det obestridliga faktum att vi inte är medlemmar i Nato - inte utesluter vare sig att Sverige bistår annan FN-medlem eller tar emot bistånd i enlighet med FN-stadgans artikel 51. Fru talman! Det är fullt möjligt att det var bättre förr men ännu mer självklart är att förr inte är nu. Vi lever i omprövningens tid. Enligt min mening är det dags att förändra 1992 års neutralitetsformulering, alldeles oavsett om man är av uppfattningen att ett Natomedlemskap är en framtida option eller inte. Och i fråga om solidaritet, som enligt dagens utrikesdeklaration också måste prägla vår utrikespolitik, är det väl ett rimligt krav att solidariteten också kommer till uttryck i vår säkerhetspolitiska stentavleskrift?
Fru talman! Henrik Landerholm visar här att Moderaterna har lite dåligt samvete när det gäller säkerhetspolitiken och integrationsarbetet. Jag var i Nordiska rådet i går och flertalet moderater där hade ungefär samma anförande som det som Henrik Landerholm har här i dag. I botten handlar det väl egentligen om integrationen. Henrik Landerholm sade själv att integrationen är det som ökar säkerheten i Europa. Då vill jag bara fråga: Varför var Moderaterna det parti som först släppte stödet till Lettland och Litauen när det gäller EU-utvidgningen? Varför ställde ni er direkt på EU kommissionens sida? Varför ställde ni inte upp på den svenska regeringens starka politik för att snabba på processen även för Lettland och Litauen? Varför duger inte integrationen då?
Fru talman! Urban Ahlin ställer intressanta frågor. Jag tror inte att han försöker komma bort från huvudfrågan, den fråga som jag tog upp i mitt anförande här i dag och som handlar om vårt eget sätt att formulera det centrala i vår säkerhetspolitik. Vilken väg man valde som den potentiellt mest framgångsrika i fråga om hur snabbt de baltiska länderna skulle kunna få sätta i gång förhandlingar och i vilken kontext det skulle ske har faktiskt inte med den här saken att göra. Vad vi talar om här i dag och vad jag har tagit upp i mitt anförande är frågan om dagens neutralitetspolitiska doktrin är relevant eller inte. Som den står och som den upprepas i utrikesdeklarationen konstaterar jag att den inte är relevant. Min motfråga till Urban Ahlin är: Eftersom vi tycks vara överens om att integration, inte isolationism, är det viktiga, varför då inte ställa upp på en förändring som just pekar på att det är integrationen och solidariteten som skall vara det avgörande i vårt eget sätt att uttrycka vår säkerhetspolitik?
Fru talman! Om Henrik Landerholm hade lyssnat på utrikesministerns tal skulle han ha hört att det egentligen enbart handlade om integration och solidaritet i utrikespolitiken. Det är också det som styr vår EU-politik. Jag vågar faktiskt hävda att för säkerheten i norra Europa och för de baltiska länderna är EU medlemskapet betydligt mer betydelsefullt än Henrik
Fru talman! Det här är inga hårklyverier, utan det här är vår egen beskrivning av det centrala i vår säkerhetspolitik. Jag förstår att regeringen har varit splittrad. Jag förstår att regeringspartiet har varit splittrat. Jag förstår att det finns en grundläggande motsättning mellan dem som vill gå vidare och ha handlingsfrihet för framtida möjligheter att också välja ett Natomedlemskap och att de måste tillgodoses på något sätt. Men jag tycker att det är fegt. Jag tycker inte att det är en framgångsväg att välja att stå fast vid gamla formuleringar som är uppenbart obsoleta och uppenbart irrelevanta bara för att man inte klarar av att beskriva det som är framgångsvägen i säkerhetspolitiken grundat på integration och solidaritet, som utrikesministern så väl uttryckte i de övriga delarna av utrikesdeklarationen. Jag litar på att Urban Ahlin i framtiden kommer att tillhöra de progressiva krafter som deltar i ett arbete för att förändra stentavleskriften, för det är nödvändigt om inte omvärlden skall skratta lite lätt åt oss.
Fru talman! I omvärldsfrågorna lever vi med stora paradoxer. Den globala ekonomins tillväxt skapar ökad välfärd, samtidigt som klyftorna växer. De tekniska framstegen har gett oss oanade möjligheter. Ändå saknas primära förutsättningar för en stor del av jordens befolkning att ha en dräglig vardagstillvaro när det gäller mat och husrum. Det är positivt att deklarationen innehåller en ambition om stärkt samarbete för demokrati, för säkerhet och för en utveckling i vårt närområde. Som verksam i Nordiska rådet känner jag för den ökade betydelse som regeringen tillmäter det nordiska samarbetet som en ny dynamik i bl.a. vårt medlemskap i EU. Dessutom gäller att Norden är en viktig utgångspunkt för ett vidare internationellt engagemang. Att detta samarbete för demokrati, säkerhet och utveckling skall gälla hela Europa hindrar inte det som regeringen själv säger, att "medlemskapet i EU gagnar vårt land". Jag delar också uppfattningen att EU:s arbetssätt och institutioner måste reformeras. Det är bra att EU parlamentet nu "sätter fram foten" och därmed spelar en tyngre och viktigare roll i ett öppet EU. Utvidgningen av EU österut har hög prioritet för regeringen. Det måste i sin tur leda till att man nu höjer aktiviteten gentemot de kontinentala Europaländerna, som till synes visar en allt svalare inställning till en sådan utvidgning. Jag tror också att vi får göra klart för oss själva att en sådan öppning österut till fattiga f.d. kommunistiska länder har ett pris även i vårt land. Vad gäller intresset för den gemensamma europeiska valutan finns det en intressant skrivning i deklarationen. Man har på känn att regeringen vill betydligt mer än den orkar eller vågar säga i förhållande till sin egen partiopinion. Det är bra att regeringen nu satsar en rejäl slant för att stimulera debatt och folkbildning om EU. För övrigt tror jag att det med den splittring som har rått inom regeringen i förhållande till både EU och EMU kan vara dags för en studiecirkel också inom regeringskretsen - kanske rentav med de två partier som nu ofta villkorslöst stöder regeringen men som har drivit en negativ linje gentemot Europasamarbete. Men det ingår kanske i de hemliga avtal som nu finns listade i kanslihuset. Intressant är också att lyssna på utrikesministerns ton när det gäller Nato. Regeringens hållning är ju kraftigt förändrad till en mera Natovänlig inställning. Låt vara att man använder språk som att Nato efter kalla kriget genomgått en dynamisk förändring, och man meddelar Sveriges fortsatta stöd då Nato getts en ny och central roll för krigshantering i samarbete med länder utanför alliansen. Detta uttryckssätt ligger långt från den negativa hållning som en tidigare socialdemokratisk försvarsminister ganska nyss hade, då man närmast förbjöd en statlig utredning att över huvud taget fundera på Natos roll visavi svensk medverkan i ett globalt säkerhetsarbete. När Bengt Westerberg tillträdde som partiledare för så där 15 år sedan hade han ett viktigt utrikespolitiskt avsnitt i sitt första tal. Det gällde hans förhoppning och önskan att dåvarande Sovjetunionen skulle få en demokratisk utveckling. Han betonade att det skulle vara det största bidraget till avspänning och en förbättrad världsfred. Detta ogillades av den dåvarande socialdemokratiska regeringen, och man rusade ut och sade att så där fick man inte driva så att säga inrikes utrikespolitik. Strax därefter kom en utrikesminister av samma partifärg och gav svenska debattörer och politiker bannor för att man tog klar ställning för den polska frigörelsen då den fackliga Solidaritet ledde upproret mot kommunistregimen i Polen. Men sedan dess har ju socialdemokratiska regeringar tänkt om, och det är bra. Nu skriver man i regeringsdeklarationen att det är av största betydelse att skapa fungerande rättsstater och en socialt hållbar marknadsekonomi. De raderna klingar vackert också för oss som önskar en social och liberal god utveckling i dessa tidigare diktaturstater. I går och i förrgår hade Nordiska rådet en gemensam konferens med den baltiska församlingen. Det var även god medverkan från regeringssidan, och flertalet länder hade sina statsministrar med. Jag påminde i debatten om att den som för tio år sedan hade påstått att nordiska parlamentariker skulle ha ingående och öppna överläggningar med företrädare för de baltiska länderna i februari 1999 knappast hade blivit trodd. Men nu satt vi där, eller stod i talarstolen, med många goda uppslag. Vi diskuterade miljö och ekonomi, men också säkerhet och folkligt och kulturellt utbyte. Det är ingen tvekan om att det fanns en genuin önskan att freden och säkerheten, den ekonomiska utvecklingen och förnyelsen av produktion och samarbete skall sätta högsta fart. Men det har sina villkor. Detta kräver ett näringsliv som ger utrymme för fler människor i arbete och att vi har ambitionen om social rättvisa. Allas rätt till utbildning och god sjukvård måste hävdas. Staterna har att gemensamt ansvar för att bekämpa kriminalitet och våld som ofta har sina rötter i narkotikabruk, alkoholmissbruk och en tilltagande prostitution, beteenden och verksamheter som är så destruktiva och slår så hårt mot de allra svagaste i samhällena. Jag har fått det bekräftat då jag under det senaste året besökt såväl Baltikum som de ryska områdena i Moskva, S:t Petersburg och Kaliningrad. Dessa besök har varit intressanta, men ofta ganska dystra. De mänskliga rättigheterna måste få en högre garanti än vad i dag kan uppbådas. Men då handlar det om många förändringar, om vi skall få harmoni och helhet i våra samhällen och stater. Det finns en stark tradition i de nordiska länderna att samverka, inte bara i den organiserade form som nu sker i Nordiska rådet sedan snart 50 år. Dessutom har vi i Norden - och jag tror att det är det viktiga - i ungefär 600 år umgåtts på det mellanfolkliga planet. Handel och arbete har inte varit särskilt gränsbundet, och kulturen har flödat genom de nordiska länderna, ofta med en gemensam grundsyn. Intressanta var också deklarationerna från de båda justitieministrarna i Sverige och Estland, där man från båda sidor hävdade att det internationella samarbetet också främjar nationellt inre samarbete. Freden måste starta i basplanet om den skall bli hållbar och långsiktig. I Nordiska rådets regi har ett antal rapporter skrivits. Några är på gång när det gäller att göra insatser för att förhindra kriminella handlingar och främja välfärd och fred. Det är viktigt att vi inser att all kriminalitet hindrar ekonomisk och social utveckling och att den är ett direkt hot mot fredens väg. Det gavs under konferensen många goda uppslag, inte bara om vad vi skulle bekämpa, utan också vad vi skulle främja. Det är då viktigt att också verksamheter som rör människors vardagsvillkor blir grunden för fredliga relationer. Här har de gamla kommunistdiktaturerna en lång väg både till demokratiska arbetsformer och en välfärd som närmar sig den som vi har haft förmånen att ha i Sverige under lång tid. Men då får vi inte glömma att vår snart 200-åriga fred kanske har varit den främsta förutsättningen för att vi har haft en så priviligierad situation jämfört med de flesta andra länder. Därför blir, fru talman, min slutsats att globala överskridande avtal är oerhört viktiga, men de måste kopplas till de vardagssituationer vi har att hantera. Om människor handlar med varandra, arbetar tillsammans och utbyter kulturella erfarenheter, ja, då är riskerna för ofred och krig minimerade.

Fru talman! Vi lever i en värld som under det senaste årtiondet blivit både tryggare och osäkrare. Det kalla krigets terrorbalans innebar ett ständigt överhängande hot om att en gnista snabbt skulle kunna leda till en kraftig explosion. Samtidigt fanns en trygghet i vetskapen om att de största hoten mot den svenska säkerheten var väl kända och att man därigenom kunde inrikta säkerhetspolitiken mot just dessa hot. I dag är hoten mot vår säkerhet mer avlägsna, men även mer diffusa. Sedan det kalla krigets slut har också de internationella säkerhetsstrukturerna snabbt ändrat karaktär. Man talar i dag om ett nytt Nato, om ett mer aktivt OSSE, om en gemensam europeisk utrikes och säkerhetspolitik, GUSP, samt om den västeuropeiska unionen som skall fungera som EU:s förlängda arm och vars existens och utformning diskuteras livligt. Dessutom spelar naturligtvis FN en fortsatt avgörande roll. Fru talman! Svensk säkerhetspolitik bygger i stor utsträckning på vårt deltagande i dessa internationella forum. Det är en kristdemokratisk uppfattning att Sverige kan och skall spela en viktig roll i det internationella säkerhetspolitiska arbetet. Varken vårt land eller omvärlden skulle i dag främjas genom ett svenskt medlemskap i Nato. Det innebär dock inte att vi skall låsa den positionen för all framtid. Snabba förändringar kan ske både i omvärldsutvecklingen och i Natos inriktning, vilket nödvändiggör en ständigt pågående debatt och förutsättningslös omprövning av vår egen säkerhetspolitik. Faktum kvarstår dock att Sverige i dag spelar en viktig roll som brobyggare mellan Natoländer och icke-Natoländer inom PFF. Liknande synpunkter har framförts även från amerikanskt håll. Vi kristdemokrater vill inte se en europeisk försvarsunion, men vi är däremot mycket måna om ett europeiskt utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete. Europa måste i framtiden ta ett större ansvar för konflikter i dess närhet. Det måste finnas instrument för att på ett tidigt stadium upptäcka hot mot freden i vår omvärld. Inga ansträngningar får sparas för att försöka kväva fredshotande krigsgnistor innan en förödande och svårsläckt krigsbrand uppstår. Om de förebyggande insatserna trots allt misslyckats och en konflikt utbrutit skall vårt land vara berett att delta i humanitära operationer, men även fredsframtvingande insatser om så krävs. Villkoret bör dock vara ett FN eller OSSE-mandat att agera. Fru talman! EU är av fundamental betydelse för säkerhet och stabilitet i Europa, och Sveriges medlemskap ger ökade möjligheter att verka för ett Europa präglat av öppenhet, demokrati och gemensam säkerhet. Sverige har ett intresse av att de hot, risker och påfrestningar som ryms inom det vidgade säkerhetsbegreppet kan hanteras gemensamt med andra länder i vårt närområde samt inom EU. Det innebär att vårt medlemskap i EU i sig utgör en viktig säkerhetspolitisk faktor. Det nära och djupa samarbetet mellan EU:s medlemsländer stärker banden länderna emellan och bygger upp solidaritet mellan dem. Det är klart att samarbetet har bidragit till och även fortsättningsvis bidrar till stabilitet i Europa. Det finns fog för att den solidaritet som byggts upp inom EU även utgör en outtalad garanti till varje medlemsland om ett stöd från övriga medlemmar om freden i landet skulle vara hotad. Fru talman! Jag kan i den här debatten inte underlåta att ta upp det hot mot freden och framtiden som den växande klyftan mellan de rika och fattiga länderna utgör. De rika ländernas hjälp till u-länderna sjönk år 1997 för första gången på ett årtionde, och alla bedömningar tyder på att biståndet fortsatte att sjunka år 1998. OECD-ländernas statliga utvecklingshjälp till tredje världen sjönk till 0,22 % av BNI år 1997. Fram till år 1992 var den i genomsnitt 0,33 %. Tyvärr finns Sverige med bland de länder som sammantaget dragit ned sitt bistånd, även om vi med lite darr på ribban klarar den gräns på 0,70 % som FN satt som mål att de rika länderna bör avsätta till bistånd av sin BNI. Det finns här anledning att påminna om att svenskt bistånd aldrig varit så högt som när vi kristdemokrater i regeringsställning hade ansvar för detta oerhört viktiga område. Vi fortsätter att hålla fanan högt och står för de högsta ambitionerna för biståndsnivån. Tyvärr har t.ex. Vänsterpartiet tappat tempo och accepterar nu regeringens 0,705 % för denna period. Fru talman! Jag vill sluta med något framtidsinriktat och positivt. Det jag tänker på är skuldavskrivningskampanjen Jubel 2000 som i dag ett sextiotal till sjuttiotal länder är engagerade i liksom en mängd olika organisationer, kyrkor och fackföreningsrörelser runt om i världen och även i vårt land. I Sverige har man som mål att få in 300 000 namnunderskrifter. Det sammanlagda målet är 22 miljoner namn som man tänker överlämna till de rika G 8-ländernas ledare vid deras toppmöte i Köln den 19 juni i år. Vi i den rika världen kan inte och får inte vara passiva när situationen är den för u-länderna att de varje år får 50 miljarder US-dollar i bistånd samtidigt som de tvingas betala 200 miljarder i räntor och amorteringar till den rika världen. Det är både en ekonomisk och moralisk fråga för oss i den rika världen att hjälpa människorna i de fattigaste länderna att få en förändring. Världsbanken och IMF har här ett oerhört ansvar. Vilka signaler vi ger från svensk sida har betydelse. Vi har ett gott renommé när det gäller bistånd. Fru talman! Jag vill citera det utrikesministern sade i slutet av utrikesdeklarationen: "Sverige har kanske aldrig haft så stora möjligheter som i dag att i samverkan med andra länder bidra till fred, frihet och framtidstro. Vi har den vilja och de verktyg som krävs för att ta till vara dessa möjligheter - i närområdet, i Europa och globalt." Viljan, verktygen och möjligheterna att skapa framtidstro finns alltså. Vad hindrar då regeringen att aktivt agera för ett stöd till skuldavskrivningskampanjen Jubel 2000? Varför passivitet i denna fråga? Vi kristdemokrater kommer att fortsätta vårt stöd till Jubel 2000. Ett stöd till Jubel 2000 kan verkligen ge framtidstro till de fattigaste länderna. Låt oss ge det stödet och den framtidstron.

Fru talman! I de utrikespolitiska debatterna de senaste åren har glädjeämnen kunnat staplas på varandra. Öst och Centraleuropas frigörelse, avskaffandet av apartheid i Sydafrika, diktaturernas undergång och mycket annat har varit positiva nyheter. I förra årets utrikespolitiska debatt tog jag upp några områden där jag dock oroades över framtiden. Jag talade exempelvis om Indonesien. Jag var förargad över det faktum att världssamfundet kunde bidra med hundratals miljarder kronor för att rädda den indonesiska ekonomin men ingen kunde skicka med krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Omvärlden ställde inte några krav på att det skulle införas demokrati eller att ockupationen av Östtimor skulle upphöra. I stället krävdes det otaliga upplopp, dödsskjutningar, mord, studentdemonstrationer och folkligt uppror innan Suharto tvingades på knä. Det är glädjande att det indonesiska folket nu har fått en liten möjlighet, men ändock en möjlighet, till en framtid i demokrati. Glädjen skuggas dock av det faktum att omvärlden egentligen inte bidrog med annat än desperata räddningsaktioner för att rädda den indonesiska ekonomin. Att den indonesiska regeringen nu verkar intresserad av en lösning på den långa konflikten om Östtimor är naturligtvis hoppingivande. Förhoppningsvis leder de nu inledda förhandlingarna i FN till att den östtimoresiska befolkningen i en fri och rättvis folkomröstning själva får avgöra sin framtid. Det är också bra att Gusmao har flyttats från fängelse till husarrest. Förhoppningsvis kommer han inom en nära framtid att släppas och kunna återvända till ett fritt och självständigt Östtimor. Förra året nämnde jag också Västsahara och de positiva tecken som då fanns. Tyvärr finns det i dag anledning att revidera den optimismen. Marocko har gjort allt för att hindra att en folkomröstning skall kunna genomföras trots att Marocko i Houstonavtalet förbundit sig att verka för en folkomröstning. Jag vädjar till regeringen att inte ge upp och att absolut inte släppa kravet om en rättvis och fri folkomröstning. Omvärlden måste ge sitt fulla stöd till fredsprocessen för att Marocko skall inse att det inte lönar sig att förhindra det västsahariska folkets rätt att självt avgöra sin framtid. Sverige behöver bidra med såväl minröjare och civilpoliser som många valövervakare från såväl enskilda organisationer som olika internationella organisationer. Fru talman! Den turkiska statens jakt på misshagliga politiska partier fortsätter. Förra året handlade det om Välfärdspartiet som under Erbakans ledning anklagades för att arbeta emot den turkiska konstitutionen. Det må vara hur som helst med det. Intressant är dock att Välfärdspartiets ordförande Erbakan tidigare var Turkiets premiärminister. I dag är han förbjuden att verka politiskt. Till omvärlden sänder detta naturligtvis tvivelaktiga signaler. Hur kan han den ena dagen vara premiärminister för att nästa dag vara förbjuden att arbeta politiskt? Detta visar med tydlighet att det turkiska samhället har en lång väg att vandra innan det kan sägas följa internationell praxis och demokratiska normer. I dag finns inte längre Välfärdspartiet. Den turkiska staten letar i stället efter nya hotande partier. Statsåklagaren har fått upp ögonen för det kurdiska partiet HADEP. Där handlar det om anklagelser om att HADEP skulle vara PKK:s politiska gren. Tidigare har flera kurdiska partier förbjudits. Från den turkiska militärens synpunkt är det naturligtvis lämpligt att inleda de undersökningarna nu för att kunna hasta fram ett beslut innan valet senare i vår. Man måste våga debattera den kurdiska frågan i Turkiet. En politisk lösning måste till. För mig är det obegripligt hur någon kan tro att Turkiet är moget för ett medlemskap i Europeiska unionen. Att det är välkommet när det uppfyller de s.k. Köpenhamnskriterierna om demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, marknadsekonomi och fungerande rättssamhälle är oomstritt. Turkiet har ett medlemskapsperspektiv. Men det är upp till Turkiets regering att visa att den möta de kriterier som satts upp. Den nye premiärministern Bülent Ecevit anses som den anses som den störste förnekaren av de kurdiska rättigheterna. Han bärs fram av en stark nationalistisk framtoning. Ecevit ser den kurdiska frågan enbart som ett socio-ekonomiskt problem. Han har tidigare föreslagit stora satsningar för att modernisera sydöstra Turkiet. Sydöstra Turkiet är fattigt och sönderslaget efter den långa och utdragna konflikten mellan den turkiska militären och PKK-gerillan och behöver naturligtvis allt stöd för att kunna bygga upp samhället igen. Men det är dock viktigt att omvärlden är vaksam så att moderniseringen inte syftar till att slå sönder den kurdiska befolkningens identitet. Fru talman! I Makedonien har Förenta nationerna en styrka, Unpredep, som är den första i sitt slag. Den utplacerades i ett mycket tidigt skede av förutseende politiker för att förhindra att konfliktungar och incidenter urartar till regelrätta strider. Arbetet har varit mycket lyckosamt. Svenska FN-soldater har genom resoluta ingripanden och en stor del svenskt tålamod och samförstånd kunnat förhindra mycken blodspillan. Deras insatser är det tyvärr mycket tyst om. Vem vet hur många liv de har kunnat rädda? Det är det som är problemet med den preventiva diplomatin, man vet aldrig hur lyckosam den har varit. Man ser bara om den har misslyckats. I Makedonien finns det starka etniska motsättningar underblåsta av fundamentalistiska extremkrafter. Situationen i Kosovo har ju diskuterats utförligt tidigare under debatten i dag, men tyvärr är den konflikten ett exempel på hur omvärldens passivitet gav grogrund för fortsatta kränkningar av kosovoalbanernas rättigheter. Om omvärlden lyssnat till Ibrahim Rugova i stället för att klappa honom på huvudet för hans icke-våldspolitik hade förmodligen situationen sett annorlunda ut. Omvärlden skulle ha satt Jugoslavien under stark press redan när Kosovos då ringa autonoma rättigheter drogs tillbaka för bortåt tio år sedan. I Albanien har vi redan sett hur det går när sociala spänningar, valfusk och ekonomiska kriser bryter ned ett samhälle. Albanien har en lång väg att gå för att nå politisk stabilitet. Tyvärr exploaterar en del politiska ledare den storalbanska dröm som många albaner när. Situationen i Kosovo underlättar ju inte heller för en stabil politisk utveckling i Albanien. Denna häxkittel av etniska motsättningar, misstroende och fattigdom utgör en fara för hela regionen och Europa. Situationen för albanerna i Albanien, Makedonien och Kosovo utgör en stor fara för freden och säkerheten i Europa. Jag vill uppmana regeringen att omedelbart ta politiska initiativ för att kunna fylla orden om förebyggande konflikthantering med innehåll. Här finns det ett stort utrymme för preventiv diplomati. Låt oss hoppas att den blir just preventiv och att den inte blir reaktiv den dag denna krutdurk har antänts.

Fru talman! Europa har under 1900-talet varit oförmöget att hantera sin egen säkerhet. Vi och demokratins överlevnad har varit helt beroende av USA och den amerikanska befolkningens välvilja. Det har alltid förvånat mig att det land som räddat Europa och Sverige ur de mest utsatta situationer så ofta har beskrivits så negativt. Bara i andra världskriget förlorade USA nära 300 000 och Kanada 38 000 unga män i strid. Därtill kom bortåt 900 000 personer som skadades, försvann eller tillfångatogs. När man blickar bakåt är det naturligt för mig att känna djup tacksamhet över de insatser som inte minst USA och enskilda amerikanska soldater och familjer gjort för den europeiska freden. I Sverige har det varit kutym att kritisera USA och officiellt avsvärja sig allt militärt, och tidigare också säkerhetspolitiskt, samröre med USA samtidigt som man inofficiellt vet och förstår att Sverige har varit, och ytterst också är, beroende av USA för sin säkerhet. Utan USA och Nato i ryggen hade det svenska försvaret behövt utformas och dimensioneras på ett helt annat sätt också under det kalla krigets mest utpräglade neutralitetspolitik. Att det förekom underliggande och hemlighållet samarbete och kontakter mellan Sverige och USA klargörs nu allt tydligare. När Göran Persson för något år sedan besökte USA tackade han enligt uppgift president Clinton särskilt för den hjälp som FBI hade gett Sverige och de baltiska staterna. Det är intressant att en socialdemokratisk statsminister tackar en amerikansk president för FBI:s hjälp. Men när kommer en socialdemokratisk statsminister officiellt att tacka USA eller erkänna landets insatser för den europeiska freden och tacka USA och Nato för det samarbete man haft med Sverige genom åren? Inte förrän detta erkänns och värderas kommer Sverige att driva en säkerhetspolitik utan skygglappar. Fru talman! Europa är inte heller i dag förmöget att klara sin egen säkerhet utan den transatlantiska solidariteten. USA donerar miljontals dollar av säkerhet till Europa varje år. USA är också det enda land som har de resurser som krävs för att klara t.ex. försvaret av Nordens rygg, dvs. det norska havet. Det är av stor vikt att framtida säkerhetspolitiska lösningar inkluderar en bevarad transatlantisk solidaritet. Vikten av den transatlantiska länken står inte i motsats till ett ökat europeiskt ansvarstagande för den egna säkerheten. Byggandet av en alleuropeisk säkerhetsordning har förvisso kommit en god bit på väg, men många delar återstår. EU är, och är i än högre grad på väg att bli, den alleuropeiska säkerhetsordningens politiska, ekonomiska och, om än i mindre grad än så länge, säkerhetspolitiska kärna. Nato svarar för, och kommer att fortsätta att svara för säkerhetens hårda kärna, den militära förmågan och alliansen. Samverkan mellan dem kommer rimligen att utvecklas alltmer. Nato har förändrat sin roll efter det kalla kriget. Kvar finns den militära säkerhetens kärna med alliansförpliktelser mellan medlemsländerna. Därtill har kommit en allt viktigare politisk och säkerhetspolitisk roll för Nato. Utan Nato saknar Europa strukturer för att agera i fredsbevarande operationer av större dignitet. Nato är den enda aktör som har de strukturer som krävs för att utföra många av de fredsbevarande uppdrag som man ser behov av nu och som man kan komma att se behov av i framtiden. Utan Nato saknar Europa också ett förpliktande samarbete för stabilitet och fred. Men Nato är nytt också i den meningen att organisationen utökas. Polen, Ungern och Tjeckien, alla gamla Warszawapaktsstater, är på väg in i organisationen. De baltiska staterna önskar medlemskap. Det har de tydligt deklarerat. De har i många fall haft lättare att orientera sig i den nya säkerhetspolitiska situationen än många svenska politiker, vars säkerhetspolitiska grundsyn präglas av tillbakablick. I försvarsberedningen fanns, som Henrik Landerholm talade om tidigare, förslaget att den nuvarande säkerhetspolitiska definitionen, att Sverige är militärt alliansfritt syftande till möjligheten att stå neutral i händelse av krig i vårt närområde, skulle utmönstras. Socialdemokraterna ändrade sig dock, och formuleringen blir kvar. Det här är ett symtom på att den säkerhetspolitiska moderniseringen har lång väg kvar att gå. Nämn en situation där neutralitet i dag kan förefalla rimligt och naturligt! Sverige måste bättre finna sin roll i den framväxande alleuropeiska säkerhetsordningen. Det gäller naturligtvis vår egen situation, men också vårt agerande för strukturens utveckling. På Nordiska rådets möte i Helsingfors, som avhölls måndag och tisdag, talade statsministern om alla staters rätt att välja säkerhetspolitisk väg. Detta är icke-kontroversiellt, men det råder ingen tvekan om vad Estland, Lettland och Litauen vill. De ser inga alternativ till medlemskap i Nato, varken militär alliansfrihet eller ryska säkerhetsgarantier, som ju naturligen betraktas om uteslutna. Sverige är förhindrat att inifrån hjälpa de baltiska staterna att vinna medlemskap i Nato eftersom vi själva står utanför. Samtidigt tvekar regeringen att göra allt den kan för att hjälpa dem utifrån. När Göran Persson besökte Baltikum för ett par år sedan signalerade han att vi skulle stödja de baltiska staternas ambition om Natomedlemskap, vilket omedelbart tillbakavisades av den dåvarande utrikesministern. Det hela utmynnade i ett stort frågetecken. Ett frågetecken som fortfarande inte har rätats ut. På Nordiska rådets möte med den baltiska församlingen var det uppenbart att det finns en tilltagande irritation bland baltiska politiker över den svenska tvehågsenheten till den egna relationen till Nato och dessutom, inte minst, i fråga om synen på de baltiska staternas Natomedlemskap. Därför är frågan naturlig. Frågetecknet bör rätas ut. Är Socialdemokraterna beredda att stödja Estland, Lettland och Litauen i deras strävan efter Natomedlemskap? Sverige bör ingå i en alleuropeisk säkerhetsordnings alla delar och därtill understödja de baltiska ländernas ambition att ingå i säkerhetsordningens alla delar, inklusive deras arbete för Natomedlemskap. Det är en lämplighetsfråga när Sverige skall ta steget in i det nya Nato. Rimligen vore en gynnsam väg att Sverige blir medlem samtidigt med Finland och de tre baltiska staterna, en s.k. 2+3-lösning. Det vore av strategiska skäl lättare för Nato att acceptera de baltiska staterna som medlemmar om Sverige går med. Samtidigt finns en moralisk dimension. Hur kan vi förvänta oss att andra länder skall vara beredda att ingå i en säkerhetsgemenskap med de baltiska staterna om vi själva inte är beredda till det. Regeringen vill spela en aktiv roll i Östersjöområdet men är inte beredd att ta konsekvenserna av sin ambition. Den naturliga frågan blir alltså: Vad innebär den alleuropeiska säkerhetsordning som så många har bekänt sig till och hyllat sedan murens fall för socialdemokraterna? Vad blir Sveriges plats i denna? Hur vill man bidra till den alleuropeiska säkerhetsordningens utveckling? Det kan vara värt att betona att den militära alliansfriheten är ett medel i svensk säkerhetspolitik, inte ett mål. Vid varje tid måste Sverige välja den väg som bäst gynnar vår säkerhetspolitiska situation och bidrar till stabilitet i vår del av världen. Som Henrik Landerholm redogjorde för tidigare kan man knappast hävda att den militära alliansfriheten på något aktivt sätt bidrar till stabilitet. Möjligen kan man säga att den inte försvårar. Det behövs inga brobyggare mellan EU och Ryssland i dag, något som tidigare var ett argument för regeringens politik. I dag finns inga hinder för kontakter, varken mellan Ryssland och EU eller mellan Ryssland och Nato. På flera sätt kan det tvärtom sägas att Ryssland har närmare kontakter med Nato än vad Sverige har. Sverige, och inte minst regeringspartiet, behöver en säkerhetspolitisk modernisering som främjar stabiliteten i vårt närområde och inte minst kan bidra till att hjälpa de baltiska staterna.
Fru talman! Vid riksdagens högtidliga öppnande förr i tiden brukade det i kungens tal finnas med en mening som löd ungefär: Förhållandet till utländska makter är gott. Det var alltid lika skönt att höra de orden. De gav en viss trygghet. Det tycktes inte råda något tvivel om att Sverige var den skyddade ö i världen som ingen och inget kunde skada. I ungefär 200 år har vi varit skyddade från krig. Om det beror på att vi har haft en fantastisk förmåga att kunna avläsa andra länders tankar om eventuella illasinnade aktioner riktade mot vårt land så att vi kunnat använda vår diplomatiska förmåga till att förhindra dessa aktioner eller om vi försvarsmässigt varit så avskräckande att ingen vågat angripa oss låter jag vara osagt. Men att vi har många företrädare som har en god förmåga och politisk blick för att kunna stämma av eventuella gryende och kommande konflikter vågar jag nog ändå påstå. Man behöver bara komma till den svenska FN-delegationen i New York för att få insikt om vilket fantastiskt arbete de svenska diplomaterna utför där och vilket förtroende Sverige fortfarande har internationellt sett, ett förtroende som inte alls står i relation till vår folkmängd. Fru talman! Vad jag kan förstå är detta anseende ett resultat av ett målmedvetet förtroendeskapande och enträget arbete under en lång följd av år. Men vårt internationella anseende förpliktar. Vår diplomatiska och politiska kunskap om att mäta och förutse om och när eventuella konflikter kan uppkomma måste kunna användas i många sammanhang. Vad jag egentligen menar med vad jag har sagt är att jag har svårt att förstå varför inte den svenska regeringen reagerade tidigare på de signaler Kosovo sände ut om sin situation. Varför lyssnade man inte på alla flyktingars information om situationen i Kosovo? Varför tog man inte lärdom av kriget i Bosnien? Varför har man så ihärdigt lyssnat på president Slobodan Milosevics försäkringar och avgivna löften, som inte har varit något värda eftersom han inte har hållit dem? Jag vill påstå att denna avvaktande och därmed förnekande hållning kan ha medverkat till att kriget ännu inte är slut i Kosovo, även om det just nu pågår s.k. fredsförhandlingar. Fru talman! Jag vet att Sverige under sin period i säkerhetsrådet förra året medverkade till att ett fördömande av kriget i Kosovo kom till stånd. Statsrådet Pierre Schori har också i en interpellationsdebatt den 19 januari i år om situationen i Kosovo fördömt Milosevics agerande. Men jag anser inte att det räcker. Jag kan i sammanhanget inte undgå att undra vad man har använt sitt goda internationella anseende, sin diplomatiska kraft och förmåga till hitintills i denna fråga. Pierre Schori slöt i januari 1998 ett avtal om återtagande av flyktingar från forna Jugoslavien. Det var lugnt och tryggt i Kosovo och ingen fara för människor att flytta tillbaka, sade man. Men sex till sju veckor senare började kriget på allvar i Kosovo. I april 1998 hade EU ett utrikesministermöte om vad man skulle göra åt den uppkomna situationen. Dåvarande utrikesminister Lena Hjelm-Wallén var närvarande. Men man kom inte fram till något beslut. Tiden skulle tydligen själv få fatta det beslutet. Att konsekvenserna av detta icke-beslut blev fruktansvärt ödesdigra för hundratusentals människor vet vi. Jag har tidigare sagt här i kammaren, och jag vill säga det igen, att jag har mött några av dessa De hade blivit tillbakaskickade från Sverige till Kosovo. De hade levt i skogen i Kosovo i flera månader och levde då jag mötte dem i den mest fruktansvärda situation som jag sett någon leva i. Jag anser att vi har ett särskilt ansvar för dessa från Sverige tillbakavisade kosovoalbanska flyktingar. Flyktingar som finns i bl.a. Bosnien är det inte omöjligt att söka reda på. Fru talman! Visst är det svårt att i alla sammanhang säga vem som är skyldig eller icke skyldig till olika illgärningar. Men nog måste ändå president Milosevic ha dåligt samvete och nu äntligen förstå vartåt det lutar. I Dagens Nyheter den 5 februari kunde man läsa: "Sannolikt kommer inte Milosevic till Rambouillet, eftersom han lär frukta att FN:s krigsförbrytartribunal i Haag ska kräva att han grips och åtalas för brott begångna under krigen i Bosnien och Kroatien." Och Kosovo, är mitt tillägg. Det verkar nu som om tiden skulle hinna i kapp Milosevic. Jag anser ändå att Sverige med sitt stora kapital av internationellt förtroende hade kunnat verka kraftfullare för att få ett slut på det skräckvälde Milosevic utövat i både Bosnien och Kosovo. Hur ofta har vi inte fått höra i debatten att kriget i framför allt Bosnien var ett krig mellan serber, kroater och muslimer? Jag vill påstå att man genom skickligt genomförd propaganda ville få världen att tro att det enbart handlade om motsättningar mellan olika folkgrupper. Världen lät sig luras och såg inte att det kriget, liksom kriget i Kosovo, ytterst handlar om makt. Det handlar om att genom den välutrustade f.d. jugoslaviska armén i serbernas händer kuva folk och utvidga sitt landområde och sin makt. Fru talman! Jag vet att jag gör det lätt för mig när jag säger så och inte drar in historien i bilden - det osmanska riket och andra orättvisor. Det är klart att historien påverkar människors sätt att tänka och reagera. Men skall vi kunna se fram emot ett gemensamt Europa där våra barn och barnbarn formar framtidens historia har vi ett gemensamt ansvar för att barnen i Europa växer upp med inte alltför skrämmande barndomsupplevelser. Hur skall de annars kunna leva tillsammans i förståelse för varandra? Därför måste vi se till situationen nu och göra det bästa vi kan av den. Historien får inte bli ett ok, utan vi måste kunna ta oss framåt. Fru talman! Just nu pågår fredsförhandlingar i Rambouillet. Men det är förhandlingar under svärdet. De som skall förhandla vill inte, kan inte eller får inte ens möta varandra. Man talar om att UCK-gerillan måste avväpnas. Men i så fall måste alla avväpnas, och all krigsmateriel som serberna tagit över från den f.d. jugoslaviska armén måste ut ur Kosovo. En internationell styrka måste in i landet. En gemensam polis med både kosovoalbaner och kosovoserber måste inrättas. Den albanska befolkningen måste få samma möjligheter som den serbiska till skolor och utbildning. Den sociala infrastrukturen måste gälla lika för kosovoalbaner och kosovoserber. Många politiska bedömare, och enligt massmedierna även kosovoalbanerna själva, anser att det i de s.k. fredsförhandlingarna inte kan bli fråga om någon självständighet för Kosovo. Möjligen kan man tänka sig någon form av autonomi. Jag tror dock att man ändå inte kan utesluta en självständighet för Kosovo. Utrikesminister Anna Lindh uttalade vid Folk och försvars konferens i Sälen i januari i år att ett självständigt Kosovo skulle ge biverkningar i form av signaler till de övriga länderna på Balkan och innebära att ett otal småstater skapades. Men än sedan då. Kan självständiga stater öka fred, balans och mänskliga rättigheter på Balkan, varför skall då vi sätta oss som överförmyndare för andra länders vilja i det avseendet? Här handlar det om att följa utvecklingen och vara politiskt fingertoppskänslig och förutseende. Men framför allt och i första hand måste Milosevic ställas inför FN:s krigsförbrytartribunal i Haag. Innan det blir gjort tror jag inte att det blir någon fred på Balkan. Människorna där måste få tron på rättvisa tillbaka.

Fru talman!

Jag tycker att det vore värdefullt om vi kunde se dessa insatser i detta mer psykologiskt och filosofiskt politiska sammanhang. Då kan man inte isolera vare sig bomberna eller Saddam Husseins sätt att driva sitt land. Här byggs en konflikt som på längre sikt är farlig för denna värld.

Fru talman! Jag vill bara klart ta avstånd från detta kålsupartänkande. Det är på det viset att konflikten väcktes av Saddam Hussein när han överföll Kuwait. Därom råder ingen som helst tvekan. Hans vägran att samverka med FN är också fullständigt självklar. Att man inte kan se detta utan försöker blanda bort korten är för mig alldeles obegripligt.
Fru talman! Det är möjligen den mer klarläggande delen av det hela. Hade Bertil Persson lyssnat på mig hade han hört att det inte fanns någonting av en kålsuparteori i detta resonemang, utan en mycket klar markering mot såväl de övergrepp som Irak är ansvarigt för som olyckan att två av världens länder tycker att de har ansvar för att bomba som repressalie. Jag menar att detta måste lyftas in i sitt något större sammanhang.

Fru talman! Jag hoppas att detta mitt första tal här i riksdagen också skall utgöra en startpunkt för hur jag önskar utforma mitt arbete såsom riksdagsledamot - ett arbete för mänskliga rättigheter, rättvisa, jämlikhet och internationalism och kamp mot rasism och fördomar och för en värld präglad av humanism, solidaritet och medmänsklighet. Fru talman! Jag väljer i dag att lyfta fram och sätta ljuset på en av jordens små folkgrupper. Till antalet är de kanske ett par hundra tusen människor - en ganska liten folkgrupp. Litet är dock varken deras mod eller deras uthållighet i kampen för självständighet och i kampen för ett liv i fred och frihet. Jag talar om en folkgrupp som har kommit i kläm mellan olika kolonialmakters iver att få härska och exploatera i ett område som till skillnad från Mellanöstern och Nobelpristagarnas Irland befinner sig långt ifrån rubriker och strålkastarljus. När spanjorerna 1975 lämnade sin sista och enda koloni i Afrika, nämligen Västsahara, blev landet inte fritt och självständigt, utan invaderades genast av Marocko och också av Mauretanien. Men västsaharierna accepterade inte Marockos påtvingade överhöghet utan tog sig för att kämpa för sin befrielse. Befrielseorganisationen Polisario bildades och tog upp kampen mot Marockos ockupation. Mot sig genom åren har man haft en mäktig fiende i kung Hassan II:s diktatur med en lång och mörk historia av undertryckande av demokratiska fri och rättigheter och många brott mot de mänskliga rättigheterna på sin mörka meritlista. Orsakerna till intresset av att ockupera Västsahara är inte svåra att utläsa. I Västsahara, som gränsar till Marocko, Algeriet och Mauretanien och som till ytan är ungefär hälften så stort som Sverige finns det stora naturtillgångar. Här finns bl.a. fosfatfyndigheter, järn, olja, koppar och uran, och utanför kusten finns ett av världens rikaste fiskevatten. Området är också mycket lämpat för turism. Här skulle det fria Västsahara en gång i mitten av 70-talet ha byggt upp sitt fria land. Här fanns och finns förutsättningar att bygga en stat som har bra förutsättningar för en god ekonomi. Detta skulle för länge sedan ha varit verklighet om det inte vore för Marockos strävan efter ett Stormarocko kombinerat med ekonomiska intressen. Det är i detta ockuperade Västsahara, som har förutsättningar att vara så rikt och som vid denna tidpunkt - om allt hade gått enligt planerna på 70-talet efter frigörelsen från Spanien - sannolikt hade kommit långt. I takt med Marockos och Mauretaniens invasion tvingas västsaharierna snabbt att se sina förhoppningar krossade. I stället tvingas man lämna hus och tillhörigheter för att gå i landsflykt för att rädda sina liv. Förpassade till en öknens exil i södra Algeriet som för tankarna till bibliska berättelser lever de i dag ett liv som är långt ifrån vad som kan kallas människovärdigt. Där, i ökentältläger med minimalt med tillhörigheter, råder det knapphet på i stort sett alla områden: mat, vatten, mediciner, sjukvårdsartiklar och mycket annat. I augusti i fjol hade jag möjlighet att besöka dessa tältläger. Det var en gripande och chockerande upplevelse. Redan då flygplansdörren öppnades och jag var på väg att kliva ur och den 50-gradiga hettan slog emot mig i ansiktet förstod jag att de förhållanden man lever under i lägren måste vara fruktansvärda. Den materiella situationen var minst sagt påver, men kanske var det ändå hälso och sjukvårdssituationen som var det mest slående i sin misär. Vid mina besök i deras sjukvårdsinrättningar såg jag allvarligt sjuka människor som tvingades ligga på marken i brist på sjukvårdssängar. Människor som var handikappade sedan många år kunde inte förflytta sig i brist på rullstolar och annan sjukvårdsutrustning. Man saknade modern utrustning på de flesta områden. Inför 1999 - i år, alltså - var bristen på mediciner omfattande. Ofta, på många områden inom sjukvårdssektorn, saknade man utbildad personal. När det gäller exempelvis tandvård hade man två tandläkare som skulle serva 150 000 människor. Det är självfallet att denna förödande humanitära situation måste komma till ett slut. FN har genom sin fredsplan, som antogs redan 1991 av FN:s säkerhetsråd, försökt att föra fram folkomröstningen som en möjlighet vid ett flertal tillfällen. Vid varje tillfälle har Marocko satt sig på kant och förhalat, förskjutit och ställt upp olika praktiska hinder för att detta skulle kunna genomföras. Jag läser Västsaharainformationen från förra året. Man skriver att 1998 är ett avgörande år för västsaharierna. Man skriver att västsaharierna i en folkomröstning den 7 december 1998 skall välja mellan självständighet och integration med Marocko. Det blev inte så denna gången heller. Därför måste vi driva på. Fru talman! Jag skulle mot denna bakgrund vilja uppmana regeringen att tydlig markera sitt stöd för västsahariernas legitima krav på en avgörande folkomröstning vid vilken de själva under demokratiska former skall få avgöra sin framtid. Avgörandet gäller om Västsahara skall bli en del av Marocko eller ett fritt självständigt land. Jag vill uppmana regeringen att öka sina ansträngningar för att gentemot Marocko markera att vi från svensk sida finner det fullständigt oacceptabelt att den överenskomna folkomröstningen återkommande skjuts upp, alltid av samma orsak, nämligen att Marocko manövrerar för att skjuta på det slutliga avgörandet. Jag vill slutligen uppmana den svenska regeringen att se över det svenska biståndet till västsaharierna, så att det blir mer omfattande såväl till innehåll som omfattning. Stora krav kommer att ställas på internationellt stöd. Behoven är stora i de västsahariska flyktinglägren i dag, och kraven kommer att öka under förflyttningsskedet då de 150 000 flyktingarna skall återvända till Västsahara för folkomröstning, och i synnerhet i det läge då de skall skapa sig en tillvaro i Västsahara efter över 25 år i exil. Livet i exilens inferno måste få ett slut.

Fru talman! Kristdemokraterna ställer sig bakom ändringen av sekretesslagen. Det är viktigt att allmänheten kan få ta del av uppgifter som rör människors hälsa. Att sätta uppdragsgivarens ekonomiska intresse framför t.ex. en hyresgästs rätt att få ta del av resultatet av en utförd radonmätning kan stå i strid med det samhällsansvar som en myndighet har. Men, fru talman, några av remissinstanserna har framfört kritik mot förslaget. Den måste fortsättningsvis beaktas. Kommunförbundet och kammarrätten har påpekat att det finns en avsevärd risk att uppdragsgivare i framtiden kommer att avstå från att lämna uppdrag till myndigheter om sekretessen begränsas och i stället i större utsträckning låter privata företag utföra t.ex. radonmätningar. Om så blir fallet har ju syftet med den föreslagna ändringen av sekretesslagen gått om intet. Kristdemokraterna ser allvarligt på de problem som dessa remissinstanser har tagit upp. Det finns ett behov av att utöver den föreslagna ändringen i sekretesslagen stärka allmänhetens möjligheter att få ta del av information som rör människors hälsa. Det är också grunden för det tillkännagivande som återfinns i reservation 4. Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till reservation 4.

Fru talman! Vi välkomnar det här betänkandet och tycker att det är väldigt bra med en ändring i den s.k. uppdragssekretessen. Men vi vill gå lite längre än majoriteten. Vi vill nämligen att man också skall inkludera miljön. Miljön är oftast steget före hälsan. Det är väldigt viktigt att man inte hoppar över det ledet. Vi vill också att avstegen från uppdragssekretessen skall gälla universitet och högskolor. Och vi har i vår motion föreslagit en ändring av sekretesslagen 8 kap. 9 § första stycket andra meningen. Vi vill att den skall lyda så här: "Sekretessen gäller dock inte om intresset av allmän kännedom om förhållanden som rör miljö eller människors hälsa har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut." Om vi inte får bifall för den reservationen har vi ett andrahandsyrkande där vi vill att regeringen återkommer med ett förslag just i den här andan. När det gäller offentlighetsprincipen och framför allt forskningen menar vi att huvudspåret alltid måste vara öppenhet och stor insyn. Forskningen har sedan gammalt en tradition av att kunna hantera saker på ett sätt som gagnar den utan att man har någon sekretess. Det finns ju sådant som heter arbetspapper och annat, och vi vet att det fungerar inom forskningen i dag. Det viktiga är att forskningsresultat inte hålls undan allmänheten, speciellt när det gäller hälsa och miljö. Sedan är det kanske viktigt att man i stället tittar över patenträtten, så att den blir mer effektiv. Med det här vill jag yrka bifall till Miljöpartiets reservation 2 och, om den inte får något bifall i kammaren, till reservation 3.

Fru talman! Som Inger René sade är det här ärendet föranlett av att en journalist inte kunde få ut uppgifter om radonmätningar. Journalisten överklagade till alla instanser, men fick avslag. Den nuvarande bestämmelsen om sekretess i uppdragsverksamhet har enligt regeringen visat sig vara otillräcklig för att tillgodose allmänhetens insynskrav angående uppgifter av betydelse för människors hälsa. Regeringen anser att nuvarande lagstiftning lett till och kan leda till att uppgifter som rör människors hälsa och som är av intresse för allmänheten hålls hemliga i alltför stor utsträckning. Sådana uppgifter bör efter en avvägning mellan det allmänna insynsintresset och den enskilde uppdragsgivarens intresse av sekretesskydd kunna lämnas ut. Därför föreslår regeringen nu ett tillägg till sekretesslagen 8 kap. 9 § enligt följande: "Sekretessen gäller dock inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. Trots detta undantag gäller sekretess för uppgift från uppdragsverksamhet inom universitet och högskolor. Sekretessen enligt första stycket hindrar inte att uppgifter som rör människors hälsa lämnas till en myndighet som utövar tillsyn inom miljö och hälsoskyddsområdet." Inom Miljöpartiet ställer man sig positiv till ändringen men anser att skrivningen skall formuleras: "Sekretessen gäller dock inte om intresset av allmän kännedom om förhållanden som rör miljö eller människors hälsa har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut." När det gäller möjlighet att få information angående miljön finns detta reglerat i direktiv från EU. I direktivet står skrivet: Medlemsstaterna skall säkerställa att offentliga myndigheter åläggs att lämna ut uppgifter om miljön till varje fysisk eller juridisk person på dennes begäran och utan att kräva att skälen för begäran anges. Vi anser att detta direktiv väl tillgodoser Miljöpartiets krav. Kristdemokraterna och Folkpartiet ställer sig också positiva till ändringen, men vill ha en uppföljning genom att regeringen skall återkomma till riksdagen med en konsekvensbeskrivning av hur föreslagen ändring påverkat myndigheternas uppdragsverksamhet, samt att möjlighet att få ta del av information som rör människors hälsa i övrigt kan stärkas. Upplysningsvis vill jag då påminna om att regeringen redan har ett generellt uppföljningsansvar. Regeringen har alltså möjlighet att återkomma i denna fråga. Låt oss därför ta ett steg i taget. Moderaterna vill som vanligt att myndigheterna inte skall syssla med kommersiell verksamhet, utan det skall privata bolag göra. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i KU:s betänkande samt avslag på samtliga motioner.

Fru talman! En medborgare som känner oro - ett exempel är just det här med radonmätningar - skall kunna vända sig, anser vi, till myndigheter för att få denna undersökning gjord. Jag kan tala om att jag själv kände sådan oro när radonhalterna i hus var på tal. Jag bor nämligen i ett hus av lättbetong. Då vände jag mig till miljö och hälsoskyddsnämnden och sade: Jag måste få en mätning gjord här. Naturligtvis fick jag det. Man kom hem och gjorde mätningen, och det kostade ingenting. Den servicen tycker jag att myndigheterna skall tillhandahålla alla medborgare. Jag tycker inte att man skall behöva vända sig till privata aktörer för att få en sådan sak gjord.

Fru talman! Även om fastighetsägaren skulle underlåta att göra en sådan undersökning kan ju varje medborgare få den gjord hos miljö och hälsoskyddsnämnden. Det ni föreslår är att myndigheter över huvud taget inte skall få lov att utföra dessa uppdrag, utan de skall lämnas ut till privata aktörer. Vår ideologi skiljer sig åt på den punkten. Vi tycker att människor skall kunna känna trygghet och få samhällets tjänster efter behov och inte efter plånbokens storlek.
Fru talman! Det här med direktivet, Britt-Marie Lindkvist, var intressant. Jag kan inte alls läsa om det i betänkandet. Det är ju oerhört fint om EU har ett sådant här direktiv som innebär undantag när det gäller sekretessen i svensk lagstiftning. Då kan man ställa sig en följdfråga: Hur kommer det sig att man har lyft upp miljön men inte hälsan? Det verkar oerhört obalanserat i så fall. Om det är på det viset som Britt-Marie Lindkvist säger att man redan har tagit hänsyn till miljön så borde detta ha stått i betänkandet. I övrigt skulle jag vilja fråga Britt-Marie Lindkvist om det här med forskning, universitet och högskolor. Ni säger i betänkandet att man kanske kan ta det i nästa steg, men inte nu. Då undrar jag: Vad är det som hindrar det steget? Varför är ni inte mer intresserade av att hävda offentlighetsprincipen?
Fru talman! Enligt EU-direktiven finns det här med i propositionen. Det var svar på den frågan. När det gäller högskolor och universitet finns det en undersökning som redan är i gång. Regeringen vill att det skall bli en samordning. Som det står i betänkandet: Den hittills gällande ordningen vid uppdragsforskning bör därför tills vidare bestå, när det gäller högskoleväsendet, men regeringen avser att återkomma i denna fråga. Då kan man ju avvakta tills betänkandet är klart på den punkten.
Fru talman! Jag tackar för det. Jag fick hjälp av Inger René när det gällde frågan jag ställde angående direktivet. Det står tydligen på s. 13 i propositionen. Men det finns såvitt jag ser inte återgivet i betänkandet. Det må vara hänt att detta fungerar som det gör. Det är i så fall intressant, tycker jag, att man har med en sådan här viktig sak, fast man så att säga har hoppat över hälsosteget. Miljö och hälsa hör ihop. När det gäller det som var ursprunget, nämligen radonproblemet, menar jag att det är ett så oerhört tungt och allvarligt problem att fastighetsägarna skulle vara skyldiga att från början, precis som med den obligatoriska ventilationskontrollen, ha ett plakat där man helt enkelt deklarerar sin fastighet och där det står om de här mätningarna.
Fru talman! Nu vet Per Lager var det står i propositionen, på s. 13. Det finns även en FN-konvention som vi har skrivit under i juni 1998. Vi följer naturligtvis de förslagen. Att vi tycker att miljön inte skall skrivas in beror ju på att de frågorna redan finns reglerade på andra ställen.
Fru talman! För Folkpartiets räkning instämmer jag i den reservation som Ingvar Svensson har lämnat för kd:s räkning. Britt-Marie Lindkvist talade om att det finns ett uppföljningsansvar för regeringen i den här frågan. Jag förstod faktiskt inte det riktigt. Det framgår inte av betänkandet, utan jag utgår från att Britt-Marie Lindkvist syftar på det generella uppföljningsansvar som regeringen har för alla beslut som fattas. Jag tycker att de synpunkter som har framförts av de tveksamma remissinstanserna har varit mycket tungt vägande. Jag vill därför fråga Britt-Marie Lindkvist om man är beredd att skynda på uppföljningsansvaret, så att inte frågan ligger i något slags pipeline för kommande genomgångar. Skall man gå vidare i den här frågan måste man klara ut hur man skall bemöta den kraftiga kritik som har kommit från många tunga remissinstanser. Sedan vill jag också peka på att vi ofta har talat om att det handlar om radon, men människors hälsa är ett mycket stort begrepp. När det gäller byggnader är det verkligen inte bara radonproblem. Vi har mött problem i många andra sammanhang när det t.ex. gäller olika nya byggnadsmaterial. Det är en mycket stor och omfattande fråga, även om det man har talat om här inledningsvis har aktualiserats genom radonfrågan. Jag vill gärna få ett svar från Britt-Marie Lindkvist om när den här kritiken i så fall kommer att bemötas av regeringen.
Fru talman! Det är riktigt som Helena Bargholtz säger. Jag syftade på det generella uppföljningsansvaret. Naturligtvis kommer vi att följa frågan. Det är riktigt att det finns tre instanser, tror jag att det är, som är mycket betänksamma när det gäller just de här delarna. Men det är 29 instanser som har fått yttra sig, och 23 är enbart positiva. Två vill gå ännu längre. Ja, sedan blir det fyra stycken kvar. Men skulle det framöver visa sig att dessa farhågor besannas får regeringen naturligtvis återkomma i frågan.

Fru talman! Jag skall trots en något irriterande förkylning försöka säga någonting begripligt om kommunala utjämningsmandat. Med jämna mellanrum dyker det upp tänkare av olika storheter som hävdar att höger-vänster-skalan inte längre äger giltighet. De har nästan alltid fel, men det finns frågor där de traditionella politiska blocken ersätts av helt nya konstellationer. En sådan fråga är naturligtvis det kommunala kostnadsutjämningssystemet, där höger och vänster, rött och blått, konservatism, socialism och liberalism ersätts av plus eller minus i tabeller över utfallet för respektive kommun. En annan fråga av det slaget är den som jag tänker ta upp här, proportionaliteten i valsystemet. Där har stora partier, oavsett ideologi, en förkärlek för system som ger en överrepresentation åt just stora partier, på de mindres bekostnad, medan de mindre partierna tenderar att försvara en strikt proportionalitet i valsystemet.

Med hjälp av utjämningsmandat såg man till att ett partis andel av valmanskåren i princip motsvarades av en lika stor andel mandat här i riksdagen. Sedan dess har det också införts utjämningsmandat i landstingsvalen. Däremot inte ännu i kommunfullmäktigevalen. Kommuner med mer än 6 000 röstberättigade kan och kommuner med mer än 24 000 röstberättigade skall indelas i två eller flera valkretsar. Det kan få till resultat att ett parti som skulle ha fått två tre eller t.o.m. fyra mandat i fullmäktige om hela kommunen hade varit en valkrets i stället bara får ett mandat eller t.o.m. ställs helt utanför fullmäktigeförsamlingen. Det här menar vi inte är rimligt. Ett sätt att åstadkomma proportionalitet även i kommunerna är naturligtvis att införa ett system med utjämningsmandat även på den nivån. Utskottsmajoriteten, socialdemokraterna och moderaterna, har i betänkandet kort och gott konstaterat att man inte tycker att detta är en bra idé. Man har tyvärr inte bemödat sig om att formulera varför man inte tycker att det är en bra idé. Jag förutsätter att man har goda skäl, för skälet kan väl inte vara det enkla faktum att vårt förslag i vissa fall skulle beröva s och m ett eller annat överskottsmandat. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1

Fru talman! Först några ord om ett par saker som vi är överens om i utskottet, men som ändå är värda att uppmärksamma i sammanhanget. Inom den nya vallagen förändrades några rutiner till det bättre för utlandssvenskarna och deras möjlighet att utnyttja sin rösträtt. Samtidigt har det kommit en hel del indikationer som tyder på att informationen och röstkorten nått ut väldigt sent, så sent att rösträtten av praktiska skäl inte har kunnat utnyttjas. Därför behöver man se över rutinerna för röstningsförfarandet. Vi har inte fullföljt detta genom att gå till kammaren med något tillkännagivande. Riksskatteverket skall ju göra en utvärdering av de här frågorna, och vi utgår från att det kommer att göras på ett mycket seriöst sätt, så att man förbättrar de här rutinerna. En annan fråga som vi inte heller har avgett någon reservation i gäller reglerna för dubbelvalsavveckling. Det har visat sig i det här valet att en kandidats personröster i praktiken överförts på ersättare enligt listordningen, trots att dessa inte erhållit personkryss över den s.k. spärren i personvalet. Det normala i svensk valsystemstradition är att när en person redan är tillsatt på ett mandat betraktas vederbörande som obefintlig i berörd valkrets. Rådet för utvärdering av 1998 års val kommer att granska dessa frågor, och jag utgår från att man kommer att se seriöst på frågeställningen. Man kan ha synpunkter på att kandidater kandiderar i flera valkretsar, men om det tillåts bör också valsystemet vara utformat på ett sådant sätt att personvalet inte får orimliga följdverkningar. Fru talman! Det kommunala valsystemet har diskuterats och stötts och blötts i flera olika utredningar under mycket lång tid. För en vital demokrati är det angeläget att där inte är för stora svårigheter för ett politiskt parti att etablera sig i kommunfullmäktige. I de större tätorterna finns det en del problem genom att valkretsindelningar kan användas för att förhindra att partier etableras. Under mitt ganska långa politiska liv har jag sett en hel del exempel på den typen av manipulation. Så skall det inte behöva vara. Men även utan sådana manipulationer är det rimligt att det finns utjämningsmandat i de valkretsindelade kommunerna. Det är nu glädjande att fem av riksdagens sju partier förespråkar ett sådant system. Det är förstås bekymmersamt att de två stora partierna inte bara i dessa frågeställningar envist vägrar att göra någonting åt situationen. Fru talman! I betänkandet behandlar vi också krav på borttagande av spärren i Europavalet. Man kan förstås diskutera behov av spärr i val till riksdagen och andra institutioner. Men samtliga de argument som brukar anföras för en spärr till riksdagen är faktiskt totalt irrelevanta i valet till Europaparlamentet. Dessutom är den naturliga spärren så hög som 3 3,5 %. Jag vill erinra om att Kristdemokraterna i det förra EU-valet fick 3,92 % och därmed blev utan representation - vilket partiet skulle ha fått om en naturlig och strikt proportionalitet hade följts. I dag är kanske inte risken så stor att Kristdemokraterna skulle drabbas av ett så lågt resultat, men det finns andra partier som kan drabbas. Därför hade det varit rimligt att använda den strikta proportionaliteten och låtit den naturliga spärren som finns i den jämkade uddatalsmetoden vara den som gällde i valet till EU Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 1 och reservation 3.
Fru talman!

Partierna har låst fast kandidaterna på listor. Vi liberaler har länge arbetat för att de svenska valen skall få ett inslag av personval. Höstens allmänna val blev ju det första egentliga personvalet, även om personval tidigare tillämpats dels på försök i några kommuner, dels i det senaste EU-valet. Den nuvarande konstruktionen är en kompromiss mellan våra mera långtgående krav och den negativa inställning till personval som främst Socialdemokraterna och Vänstern står för. Men inte desto mindre har vi sett detta som ett betydande framsteg. Många förutspådde att personvalet skulle bli ett fiasko. En del klagar nu efteråt och menar att andelen som utnyttjade sina möjligheter att kryssa för en kandidat var alldeles för liten. Det handlade endast om 30 %. Jag delar inte den negativa uppfattningen. Jag tycker att det är en hyfsad början. Jag är övertygad om att andelen som kommer att utnyttja kryssmöjligheterna kommer att öka för varje val. Personvalen innebär inte bara att valrörelsen vitaliseras, den blir också spännande och mer meningsfull både för väljarna och för kandidaterna. Trots de informationsproblem som följer med varje nyordning, visade det sig ändå att många kandidater lyckades kryssa in sig i olika politiska församlingar. De farhågor som yppades från många håll att detta skulle missgynna kvinnliga kandidater kom tack och lov på skam. För kvinnorepresentationen i mitt eget partis riksdagsgrupp blev personvalet Bingo. Vi i Folkpartiet anser att det vid genomgången av erfarenheterna av personvalsinslaget i årets val måste prövas hur man kan förstärka personvalsinslaget. Procentsatserna bör sänkas. Det gäller i första hand procentsatsen till riksdagsvalet. Så vill jag säga några ord om de kommunala utjämningsmandaten. För Folkpartiets del delar jag en reservation tillsammans med kd, c, mp och v. Vallagen ger ju möjlighet till valkretsindelning när en kommun har fler än 6 000 röstberättigade. De flesta kommuner har en valkretsindelning. Kommunfullmäktiges platser fördelas utifrån fasta valkretsmandat. Det innebär, som bl.a. Mats Einarsson har pekat på, att ett parti trots ett relativt starkt stöd i kommunen i sin helhet kan hamna utanför kommunfullmäktige i de fall som röstetalet är jämnt fördelat över hela kommunen. Då får väljarnas röster inte genomslag i kommunfullmäktiges sammansättning. Man kan notera att systemet med utjämningsmandat tillämpas i landstingen sedan flera år tillbaka. Det är då ganska obegripligt varför det inte finns i kommunerna, i synnerhet som det finns flera storstadskommuner som är större än ett ordinärt landsting. Därför delar jag uppfattningen att det bör tillsättas en utredning för att införa kommunala utjämningsmandat. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna nr 1, 2 och 3. De kommunala utjämningsmandaten har redan tagits upp klart och tydligt, och argumenten finns i reservationen. Som Helena Bargholtz nämnde har detta fungerat i landstingen, så varför skulle det inte fungera i kommunerna? Det är en självklar demokratireform att se till att röstetalet bättre återspeglas i fullmäktige. Reservation 2 av Miljöpartiet handlar om utländska medborgares rösträtt. Om man kommer från ett EU-land, Norge eller Island och är folkbokförd i Sverige har man omedelbart rösträtt till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Om man däremot kommer från något land utanför EU krävs det tre års folkbokföring innan man får rättigheten att rösta. Det där är väldigt olyckligt, tycker vi i Miljöpartiet. Det är grogrunden till en diskriminering, enligt vårt sätt att se. Dessutom kan det innebära att man skapar A och B-lag när det gäller röster och rösträtt. Det är inte meningen att vi skall särbehandla människor i det här samhället - det har vi sagt i så många andra sammanhang, inte minst när det gäller integrationsarbetet. Vad vi menar är att man inte får göra en sådan här begränsning, utan man måste ta med alla invandrare under samma regler. Det är väldigt viktigt för att inte skapa ytterligare segregationsproblem. När det gäller reservation 3, som handlar om spärren till EU-valet, har vi åsikten att det inte behövs några spärrar till EU-valet. Den naturliga spärren fungerar ändå, och det räcker med den. Det skall givetvis vara strikt proportionalitet. Vi har ytterligare en reservation, men den kommer Barbro Johansson att ta upp om en stund.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i betänkandet KU 17 och avslag på samtliga reservationer. Hela betänkandet handlar om motioner från den allmänna motionstiden efter det senaste valet. Efter valet har det tillsatts ett råd för utvärdering av 1998 års val. Riksförsäkringsverket gör också sin utvärdering, och det har tillsatts en demokratiutredning som skall titta på valfrågor och demokratifrågor över huvud taget. På sätt och vis skulle man kunna säga att den här debatten kommer något för tidigt, innan vi får en ordentlig genomlysning av hur valet egentligen gick, konsekvenserna av det och vilka slutsatser man kan dra. Jag tycker ändå att det finns anledning att ta upp några av de rent principiella frågorna som har varit uppe i debatten hittills. Det gäller naturligtvis personvalsinslaget, som var nytt i riksdags-, kommun och landstingsvalet 1998. Det finns många synpunkter på de olika spärrarna, t.ex. hur de skulle fungera och viljan att över huvud taget införa ett personvalsinslag. Jag tror att det många gånger bottnar i en oro för hur vårt valsystem fungerar. Inte minst har de ekonomiska aspekterna hävdats i debatten, att det inte får bli de ekonomiska tillgångarna som avgör vilka som klarar en personvalskampanj. Så långt som utvärderingen hittills har kommit visar den att det inte finns något belägg för att så är fallet. De som har lyckats bra i sina personvalskampanjer har skaffat sig ett brett kontaktnät och varit mycket ute och träffat folk, föreningsrepresentanter och andra. Det har alltså varit ett rent folkrörelsearbete. Om det här blir den totala slutsatsen av personvalsinslaget 1998 kommer också själva oron över vilka konsekvenser det får i ett svenskt valsystem att lugna många. Även de som har varit tveksamma, som jag har varit förut, kan känna att det inte blev de konsekvenser man befarade. När det sedan gäller procentsatserna, om det är 8 i riksdagsvalet och 5 i valet till kommuner och landsting, tror jag att man skall vara försiktig med att vidta alltför drastiska åtgärder. Min personliga åsikt är att om det skall justeras så skall procentsatserna justeras nedåt. Men hur mycket och var det ideala ligger kommer det fortfarande att råda olika uppfattningar om, dvs. om det är 5, 4 eller 2 %. Jag tror inte att någon kommer med den exakta sanningen, utan det blir väl som vanligt att vi hittar en kompromiss där samtliga partier är överens om vad som är en rimlig nivå. Jag tror också att vi skall vara självkritiska, både vi som själva var kandidater och deltog i personvalskampanjer på ett eller annat sätt och våra respektive partier, i fråga om hur vi hanterade det här. Det gäller också medierna, som var lite valhänta i hanteringen av personvalet. Den kritiken skall vi alla ta till oss. Vi måste bli bättre på att informera och vara tydligare i att tala om skillnader mellan kandidater, fördelar, olika intresseriktning osv., så att medborgarna blir informerade om av vilken anledning de skall sätta kryss för just den kandidat som de vill ha. Det har också riktats en del kritik mot hur informationen har gått ut. Det sades att om man var nöjd med sammansättningen på den lista som partiet hade gjort skulle man inte behöva sätta ett personkryss. Det är ödesdigert när det blir en sådan missuppfattning. Några partier och partiföreträdare försökte då korrigera det och sade att man skulle sätta kryss för den första kandidaten på valsedeln om man var nöjd, vilket också är fel. Vi måste alltså bli tydligare i vår argumentation, på samma sätt som vi argumenterar när det handlar om varför vi skall gå och rösta. Om vi inte går och röstar överlåter vi nämligen till andra, som går och röstar, att bestämma vilka partier som skall sitta i ledningen. På samma sätt skall vi argumentera när det gäller personvalet. Om man inte sätter ett kryss för någon kandidat överlåter man till dem som personröstar att avgöra vilka kandidater som skall sitta i den beslutande församlingen. Där tror jag att vi hamnar närmast det som vi vill uppnå. Alla skall vara informerade om hur det går till. Det är fortfarande frivilligt - jag tror att det är tveksamt att ha ett visst tvång. Det skall alltså bli tydligt att vi som medborgare måste ta ställning när vi skall rösta. Det är en del andra saker som har förekommit som man naturligtvis också måste ta sig en funderare på, t.ex. om det skall lagstadgas eller om det är upp till partiernas egen etik och moral hur man hanterar vissa frågor. Det har förekommit att riktiga valsedlar där en viss kandidat har varit förkryssad har delats ut till hushållen. Detta strider inte mot vallagen. Mig veterligt var den frågan inte ens uppe, därför att ingen hade tänkt på det. Nu vet vi att det har förekommit på ett och annat ställe. Då är frågan: Skall man lagstifta mot sådant, eller är det upp till varje parti att ha sina regler för hur man bör göra och vad som är riktigt? Den andra delen handlar om dubbelvalsavvecklingen som också har tagits upp i den här debatten. Det är samma sak här: Skall vi lagstadga att man inte får stå med på fler än en valsedel i en valkrets? Eller skall man få göra som det har förekommit: ha rikslistor med partiledarens namn i samtliga valkretsar? Skall vi förbjuda sådant, eller skall man bara få stå med på en valsedel i den ort där man bor? Eller är det upp till de politiska partierna att själva avgöra hur systemet skall fungera? Jag tror att detta kommer att bli en delikat fråga för rådet att utvärdera. Hur mycket skall vi lagstadga och hur mycket av ansvaret skall läggas över på de politiska partierna? Frågan om det skall vara tillåtet att göra strykningar på valsedlarna har också diskuterats. Hittills har argumentet emot varit att det blir en oerhört komplicerad sammanräkning när det gäller vilka kandidater som kommer in i beslutande församlingar. RSV hade svårt att klara av sammanräkningen till den utsatta tiden när det gällde riksdagsvalet, eftersom det är oerhört många valsedlar som skall räknas och kontrolleras. Skall möjligheten att stryka namn införas är risken att det dröjer oerhört länge innan vi vet vilka kandidater som är valda till de beslutande församlingarna. Men tekniken går ju framåt, så det är kanske möjligt att hitta de rent tekniska lösningarna även här. Fru talman! Då skall jag säga några ord om de reservationer som har fogats till betänkandet. En av det absolut knepigaste frågorna är detta med de kommunala utjämningsmandaten. Många har frågat efter argumenten för att ha en sådan ordning. Ett av argumenten har varit att om man skall ha ett rent proportionerligt val bör man också ha en spärr för hur många procent av rösterna ett parti behöver för att väljas in i beslutande kommunala församlingar. Det har att göra med att det finns en fara för att få in för många små partier och att det blir problem med majoritetsbildning. Det var här som man viktade de olika skälen mot varandra. Skall man ha ett proportionerligt val, utjämningsmandat och en småpartispärr eller skall man ha det system som vi har i dag? Att gå in i en teknisk diskussion om hur olika dessa system slår är jag inte man att klara av. I de utredningar som gjordes fanns det experter med som räknade och analyserade, och resultatet blev varken svart eller vitt. Det ena systemet har vissa fördelar medan det andra systemet har andra fördelar. Vi har ju haft en tradition i Sverige att om de politiska blocken inte har kommit överens om hur valsystemet skall fungera, har man inte förändrat det. Även om Rådet för utvärdering inte har haft den här frågan uppe till diskussion har frågan ändå dryftats i den allmänna debatten och man har kommit fram med synpunkter. Det finns också en reservation som handlar om val till Europaparlamentet och den 4-procentsspärr som finns, samma spärr som gäller för val till riksdagen. Vi kom fram till denna procentsats därför att vi vill ha samma procentsats som gäller för riksdagsvalet. Den linjen håller fortfarande.

Fru talman! Jag vill ställa en rak fråga till Mats Berglind. Han talade om utjämningsmandaten. Är det så att socialdemokraterna vill avskaffa utjämningsmandaten i landstingen eller att man inte vill att sådana skall införas i kommunerna, eftersom man inte är beredd att hålla sig till en enhetlig linje?
Fru talman! Nej, jag är inte beredd att göra vare sig det ena eller det andra, och det hoppas jag att jag förklarade. Detta är tekniskt väldigt komplicerat. Som jag uppfattar det finns det ingen entydig sanning om vilket som är det mest demokratiska. Skulle det vara så enkelt hade nog förändringar redan skett. När man inte kom överens om någon förändring som entydigt skulle göra saker och ting bättre, så avstod man från förändringar.
Fru talman! Då vill jag fråga: Varför har man över huvud taget infört kommunala utjämningsmandat i landstingen, om man har en så pass negativ inställning till utjämningsmandat?

Fru talman! Mats Berglind kommer inte undan. När det först gäller personvalet ser jag fram emot att diskutera det i annat sammanhang. Jag är övertygad om att det finns anledning till en betydligt mer kritisk hållning till personvalet än den som Mats Berglind ger uttryck för, och då tänker jag inte på de tekniska detaljerna utan mer på de långsiktiga konsekvenserna. Beträffande utjämningsmandat i kommunerna försöker Mats Berglind att komma undan genom att hänvisa till att man, om man har utjämningsmandat, måste införa småpartispärr. Det finns ingenting som säger att det är på det sättet. Vi företräder inte heller den linjen. Redan i dag ger systemet ett sådant utfall i många kommuner att det finns ett antal partier som bara har ett mandat, och det överlever uppenbarligen kommunerna. Jag förstår inte denna rädsla för mängden av småpartier. Nåväl, om nu väljarna har en tendens att dela upp sig på en mängd småpartier, skall de då inte bli representerade i enlighet med detta? Jag har fortfarande inte hört ett vägande argument mot antingen införande av utjämningsmandat eller avskaffande av kretsindelning i kommunerna.
Fru talman! Jag sade aldrig att det var ett avgörande argument för ett införande. Jag ville bara redovisa de olika ståndpunkterna när debatten fördes i dessa utredningar. Det var de argumenten som man hade för denna spärr för småpartier. Rätt eller fel? Jag gjorde ingen bedömning i den frågan. Det kan finnas anledning att fundera över många tekniska lösningar och frågor när det gäller valsystem, men jag försökte bara med den lilla kunskap som jag har i dessa frågor hänvisa till att detta var en del som fanns med i debatten.
Fru talman! Jag väljer att tolka Mats Berglind positivt. Jag uppfattar att han ser att här finns åtminstone ett problem som förtjänar en viss eftertanke inför framtiden. Jag ser fram emot att vi skall kunna komma vidare i den här frågan, även om kammarens majoritet inte stöder reservationen. Det är ju naturligtvis ett annat alternativ. I annat fall ser jag fram emot en fortsatt diskussion med bl.a. socialdemokraterna i den här frågan.
Fru talman! Min kollega gör alldeles rätt som tolkar mig positivt. Jag hoppas att det framgick i mitt inledningsanförande att alla frågor när det gäller ett valsystem behöver noggrant gås igenom efter varje val. Man skall göra en analys och se om det finns saker och ting som kan göras bättre. Jag tycker inte att det finns någon fråga som inte är värd att ta upp till debatt och saklig behandling. Man bör också försöka beskriva konsekvenserna av olika alternativ. Det jag höjer ett varningens finger för är tron på att om man gör si eller så, då hittar man den perfekta lösningen, valdeltagandet skjuter i höjden och allt är frid och fröjd. Det är den varningen som jag vill framföra. Vi skall vara försiktiga när vi ändrar i ett valsystem, eftersom vi vet att många förändringar skapar osäkerhet om vad som gäller och vi vet inte hur de uppfattas av medborgarna. Jag vill bara framföra den lilla varningen. Annars är jag positivt inställd till mycket.
Fru talman! Jag välkomnar Mats Berglinds självkritiska synpunkter när det gäller personvalet. Vi har alla anledning att vara självkritiska i det sammanhanget, såväl partier, myndigheter som medier. Det finns en devis som säger att den största segern är segern över sig själv. Jag tror att detta lite präglar ställningstagandet när det gäller synen på de kommunala utjämningsmandaten och även spärren till Europaparlamentet. Utjämningsmandaten har noggrant utretts. Det har funnits ett förslag, som jag tror t.o.m. var enigt - jag kommer inte ihåg de exakta detaljerna - men det stoppades i sista vändan av att Stockholms stad avvisade det hela. Det är inte nödvändigt i sig att ha en spärr för att införa kommunala utjämningsmandat, för det finns ju redan en spärr i 1,4-devisen. Mats Berglind säger att det skulle kunna vara en fara med många små partier. Får jag bara fråga: Är Mats Berglind rädd för att vi får ett demokratiskt genomslag i kommunalvalen? Är det inte väljarnas preferenser som skall gälla? Är socialdemokraterna rädda för konkurrens? Måste man ta till den här typen av knep? När det gäller spärren till Europaparlamentet hänvisar Mats Berglind till de argument som används när det gäller Sveriges riksdag. Men dessa argument håller ju inte när det gäller t.ex. regeringsbildning eller små partigrupper.
Fru talman! När det gäller frågan om vi är rädda för konkurrens tror jag att det är precis tvärtom. Jag tror att vi alla som jobbar politiskt skulle känna det som oerhört utarmande om det blev färre politiska partier, färre politiskt intresserade och än mindre politisk debatt. Det tror jag att vi alla stimuleras av på alla nivåer. Men det är ju inte samma sak som att det enbart är av godo i en beslutande församling som har problem med majoritetsbildningar och liknande problem. Det är ju en helt annan fråga. Samtidigt som medborgarna naturligtvis skall rösta på det parti och på den kandidat som de vill ha finns det också ett krav på de politiska partier som kommer in i de beslutande församlingarna om att här skall också verkställas och fattas beslut långsiktigt för kommunens, landstingets eller rikets väl och ve i framtiden, och det är inte precis så enkelt alla gånger.
Fru talman! Detta med majoritetsbildningar är ju inte ett problem bara i kommunerna utan också i riksdagen, så det är väl i och för sig inte ett tillräckligt skäl. Man måste ju så att säga gilla läget och komma till rätta med den situation som uppkommer, oavsett om det är i kommunfullmäktige, landsting eller riksdagen. Jag saknade några argument kring Europavalet. När det gäller valet till riksdagen har man sagt, vilket vi kristdemokrater i och för sig ifrågasätter, att grunden för en 4-procentsspärr är att man skall få starkare regeringar, att man skall underlätta majoritetsbildningar och att det kan vara svårt för alltför små partigrupper att arbeta effektivt i riksdagen. Det finns också en del andra skäl. De kan i och för sig vara rimliga att åtminstone diskutera, men de gäller ju över huvud taget inte i Europaparlamentet. Oftast ansluter sig de partier som ställer upp i Sverige till partigrupper som är relativt stora nere i Bryssel och Strasbourg. Det är inte heller någon regeringssituation som inträder där. Europaparlamentet utser ju ingen regering i den meningen.
Fru talman! Jag håller med om att argumenten är klart hållbara ur den aspekten. Jag hänvisade bara till att när denna fråga diskuterades förra gången och när beslut fattades var argumentet att det skulle vara samma spärr till EU-valet som till riksdagsvalet. Det bärande argumentet var att det skulle vara lika utifrån svensk synpunkt.

Fru talman! Till att börja med håller jag fullständigt med Marianne Andersson när det gäller den stora frågan om valdeltagandet och demokratin. Det är en oerhört avgörande och viktig fråga, och det är den samsynen som denna diskussion bygger på. Frågan ställdes om jag inte tror på Socialdemokraterna längre. Jag kan trösta med att jag tror alldeles oerhört mycket på Socialdemokraterna och socialdemokratisk politik. Men jag tycker att vi alla skall ha en väldigt ödmjuk inställning till den här typen av tekniskt komplicerade frågor som just denna om vi skall ha utjämningsmandat i kommunalvalen eller inte.

Hittills har det av de utredningar som har gjorts inte framkommit vare sig någon samsyn eller något klart ställningstagande om vad som är rätt och riktigt. Jag är för min del beredd att verka för att denna diskussion förs i vårt parti. Även om det inte i dag finns några direktiv för att utreda detta ytterligare, är jag övertygad om att frågan kommer att ventileras i de olika utredningar som i dag finns.

Fru talman! Jag kan bara konstatera att jag nu har diskuterat detta med ett flertal, och det är samma argument som används. Jag har försökt att svara så gott jag har kunnat. Som jag sade från början måste jag erkänna att jag inte är kapabel att göra någon egen analys av för och nackdelar i en sådan här fråga och att jag därför avhåller jag mig från att göra det. Men som sagt var tror jag att vi är överens om att vi behöver fortsätta arbetet med att utvärdera och utreda dessa frågor.

Fru talman! Varje år då det är val tillverkas en mängd valsedlar. Vid varje val används så många som 600-650 miljoner valsedlar. För att tillverka dessa valsedlar går det åt 20 000 tallar. Detta är ett enormt resursslöseri. Vi vet att varje parti skickar ut valsedlar, kanske i flera omgångar. Valsedlarna delas ut utanför vallokalen, och inne i vallokalen ligger det buntar. Också på postkontoren finns en mängd valsedlar. Varje partiorganisation transporterar också ut valsedlar till de olika regionerna. Det här är ofta ett stort arbete för de olika partirepresentanter som får göra diverse resor för att hämta valsedlarna. Jag föreslår i min motion att det skulle införas gemensamma valsedlar för alla partier till respektive riksdags-, landstings-, och kommunalval. En sådan valsedel skulle innehålla samtliga partiers beteckningar och listor. Intill varje partibeteckning och kandidatnamn skall det finnas ett utrymme för väljaren att göra en markering på, ett kryss på samma sätt som vi gjorde i det personval vi har genomfört. Valsedeln är tänkt att tillverkas i ett exemplar för varje person med rätt att välja. De skulle finnas tillgängliga och delas ut till den enskilde väljaren i vallokalen. I Sverige finns ju 5,5 miljoner röstberättigade. Det här innebär att antalet valsedlar skulle kunna minskas från 600 miljoner till 5,5 miljoner. Man skulle alltså kunna minska med drygt 600 miljoner valsedlar. Det är en ansenlig mängd. Det skulle också innebära en stor besparing för staten, som inte skulle behöva tillverka den här stora mängden valsedlar. Det är ju rätt många det handlar om; 600 miljoner. Fru talman! Flera länder har infört sådana här gemensamma valsedlar. Vårt grannland Danmark har på sin valsedel ca 15 olika partier på samma sedel. Belgien, Holland, Schweiz, Luxemburg och Tyskland har också gemensamma valsedlar. I Danmark fungerar de här gemensamma valsedlarna bra. Men själva valsystemet i Danmark är ganska krångligt i övrigt. Mycket bra fungerar däremot hela valsystemet, och de gemensamma valsedlarna, i Tyskland. Tyskland har ju både enmansvalkretsar och listval i regioner. De samsas alltså på en valsedel. 26 olika partier eller partibeteckningar kan parallellt förekomma på en sedel. Jag hade en sådan här sedel med mig som ni kan titta på sedan. Den är, om man tänker sig, en A3 sida som man viker dubbel så att den blir som en A4. Större är den inte. Valsedlarna fyller ju flera funktioner än att förmedla väljarnas val. De har också en informativ uppgift, och det är väldigt viktigt, om vilka personer som kandiderar och om partiets prioritering av kandidaterna. Den här informativa funktionen på valsedlarna är viktig. På den gemensamma valsedeln kan ju bl.a. informationen om hur man personvalsröstar stå. Gemensamma valsedlar av det här slaget ger alltså väljarna en samlad överblick över de partier och kandidater som ställer upp i valet. Störst värde blir det kanske nu när vi har infört det här personvalsinslaget. En annan fördel är ju att väljaren i det ögonblick då han väljer, alltså i valögonblicket, ser vilka som är valbara och inte behöver samla in en mängd olika partiers valsedlar bl.a. utanför och inne i vallokalen. Väljarna får en väldigt god överblick över de olika kandidaterna och partierna just i det ögonblick då de skall välja. Med det här vill jag yrka bifall till min motion och till reservation 4 i betänkandet. Där önskar jag att frågan om gemensamma valsedlar skall bli föremål för utredning. Den kanske kan tänkas ingå i någon utredning eller i rådet för utvärdering.

Fru talman! Vad jag har förstått skall man nu ha en utvärdering av effekterna av 1998 års personval. Det är väl i och för sig positivt. Men jag tycker att man skulle ha haft en debatt innan vi genomförde, eller beslutade om, personvalet. Okej, frågan behandlades i riksdagen, det vet jag mycket väl. Jag påstår dock att det ställdes många frågor men man fick svar på få. Vi var kanske tre fyra stycken som under hela tiden debatterade den här frågan och försökte få i gång en debatt. Men det var i praktiken omöjligt. Personval var bra utan att någon sade vad som var så bra. Jag har, fru talman, svårt att förstå att engagemanget ökar genom att varje kandidat delar ut vykort, flygblad och jackor som det t.ex. står "Kryssa Vi hade också en broschyr som förmedlades till samtliga hushåll från Riksskatteverket som var klart vilseledande. När man säger att det var en del - det var det förvisso - som kom in i riksdagen tack vare personvalsröster, så var det också en del som förlorade sin plats på grund av den här broschyren. Där stod klart och tydligt: Om du godkänner den rangordning som partiet har bestämt så behöver du inte personrösta. Då tillfaller rösten rangordningen. Det var alltså inte så. Jag vet många människor som sade: Varför skall vi rösta på dig? Du står ändå som nummer ett på ditt partis lista. Jag är säker på att detta inträffade i många fall. Man sade att personvalet skulle öka medborgarnas engagemang för politik, deras inlevelse och allting. Men om man tittar på de länder runtom i världen som har personval eller inslag av personval i sina valsystem, som de flesta faktiskt har, så visar det sig att det svenska valdeltagandet under åren trots avsaknad av personval har varit jämförelsevis mycket högt - alltså utan personvalsinslag. Det har också uppstått situationer som jag inte tror att någon kunnat tänka sig tidigare men som har skapat problem. Jag kan bara ta upp ett exempel som gäller Socialdemokraterna i Skånes östra del - tror jag att det var. Det var i alla fall nere i Skåne. Det var en kvinna som partiet hade beslutat skulle ställas på en plats som var klart valbar. Sedan hamnade hon mitt i en personkrysstrid mellan två personer, en från Helsingborg och en från Landskrona. Hon kommer från lilla Eslöv. Icke en chans. De som kryssade kryssade på de här två från Helsingborg och Landskrona. Hennes chanser att vara med var obefintliga. Vi får inte glömma pengarna heller. Det var inga pengar den här gången, men vi vet av utländska erfarenheter att pengar ibland t.o.m. betyder mycket när det gäller personval. Jag skulle dock, när vi nu skall behålla personvalsinslaget, vilja att vi gör precis som i Belgien, där man är tvingad att kryssa. Jag har väckt den frågan förr i riksdagen och fått nobben. Jag anser att har vi personval så är väljaren också skyldig att kryssa för någon kandidat i det parti som han vill rösta på. Fru talman! Mitt anförande i den här debatten handlar egentligen om en motion som jag har väckt, K244. Där tar jag upp utländska medborgares rösträtt. Sedan ganska många år tillbaka har utländska medborgare rösträtt i kommunalval om de har varit folkbokförda i Sverige under de senaste tre åren. Det är ett system som är ganska okänt globalt, men det finns i de nordiska länderna. Och det har kommit för att stanna. Det finns ingen anledning att ändra på det. Däremot kan man bara hoppas att valdeltagandet blir större framöver från den gruppen, eftersom resultaten hitintills inte har varit lyckade. Det som jag vill ta upp är att det stör mig lite grann att människor vilkas identitet inte är säkerställd får lov att rösta. En utländsk medborgare vars identitet inte är säkerställd får lov att rösta i den kommun där han eller hon bor om han eller hon har varit folkbokförda i Sverige under tre år. Jag tycker att det är stötande. Ännu mer stötande är det att en utländsk medborgare som är dömd till fängelse och som sedan skall utvisas också får lov att rösta i ett kommunalt val så länge han eller hon sitter i fängelse. Det stör mig, och jag skulle vilja ha reda på varför vi har det här systemet. Betänkandet ger absolut inget svar på det. Det sägs bara att man inte vill ändra på nuvarande system. Men det skulle vara intressant att få reda på om det är någon som vet varför vi skall ha det på detta sätt. Och utan att begå våld på sanningen och utan att framhäva mig själv tror jag att det är många utanför parlamentet som ställer exakt samma fråga: Varför har vi detta system? Jag tror att de även undrar över de frågor som jag har tagit upp i min motion.
Fru talman! Sten Andersson är den enda moderaten som har talat i dag i denna fråga, men han har inte berört frågan om kommunala utjämningsmandat. Men jag vill ändå ställa samma fråga till Sten Andersson som jag ställde till Mats Berglind: Vad har Moderaterna emot att man har kommunala utjämningsmandat i kommunerna när man kan ha det i landstingen? Varför kan man då inte ha det i kommunerna?
Fru talman! Låt mig först och främst tala om för Helena Bargholtz att hon på talarlistan kan se att det faktiskt är en moderat som tidigare har hållit vårt huvudanförande. Jag kan inte den frågan och kan därför inte svara på den.
Fru talman! Då ber jag om ursäkt. Jag har bara tittat på talarlistan. Men svaret är fortfarande detsamma.
Fru talman! Då hoppas jag ändå att Sten Andersson är beredd att diskutera denna fråga i den moderata gruppen och betona vikten av att man har kommunala utjämningsmandat.
Fru talman! Jag tror att samtliga moderater är intresserade av att vi skall ha ett så bra och rättvist system som möjligt. Om man vid en prövning finner att man skall införa denna ändring i systemet, om den påverkar positivt, är vi säkert intresserade.
Fru talman! Det stör Sten Andersson att människor som inte har fått sin identitet fastställd eller att människor för vilka det föreligger ett utvisningsbeslut har rösträtt. Jag hade egentligen inte lust att säga någonting, eftersom denna inställning stör mig så oerhört mycket. Sten Andersson, det handlar om människor av kött och blod. Det handlar om människor som ofta har kommit hit under förutsättningar som är så fruktansvärda att det inte går att ställa dem bredvid människor från det samhälle som vi har vuxit upp i. Om Sten Andersson inte har en vidare människosyn än den som kommer till klarhet här så är jag skrämd.
Fru talman! Jag tycker att Per Lager är lite väl lättskrämd, med det får väl bli hans business. Men tycker Per Lager att det är rätt och självklart att en person som har begått ett så pass allvarligt brott att han eller hon avtjänar straff i fängelse och även har blivit dömd till utvisning skall ha rösträtt i en kommun? Det tycker inte jag, och det är min uppfattning, och den står jag för.
Fru talman! Jag tog upp de människor som inte hade fått sin identitet fastställd eller som var utvisningshotade. Jag blandade inte in brott och straff i detta. Det som stör mig så oerhört mycket är att Sten Anderson blandar ihop dessa kategorier.
Fru talman! Jag har tagit upp två exempel, och jag har talat om dem var för sig, och jag har inte blandat ihop dem. Men när det sedan gäller den som inte har någon säkerställd identitet kan Per Lager fråga Invandrarverket. Då är jag säker på att han får svaret att majoriteten av dem som inte kan styrka sin identitet har kunnat göra det tidigare. Men av skilda skäl, t.ex. för att lättare få lov att stanna i Sverige, föredrar de att dölja sin rätta identitet.

Fru talman! Möjligheterna som personvalsinslaget ger är tydliga: Väljarna kan ge politiker direkta förtroendeuppdrag och utkräva ansvar. Banden mellan väljare och valda stärks. Bilden i medierna inför valet 1998 var dock entydig - personvalet skulle svårligen få något genomslag att tala om. Spärren var för hög - det krävdes 100 000-tals kronor och 10 000-tals kryss för att bli personvald enligt denna Stockholmscentrerade bild. Det var fel. Sammanlagt 105 personer - många med utomordentligt god marginal - kom att passera 8 procentsspärren till riksdagen. Det är ett tydligt tecken på motsatsen. personer passerade spärren men blev inte valda därför att de fick färre personröster än en konkurrerande kandidat och därför att ytterligare mandat inte fanns att fördela. I t.ex. Örebro län med 13 mandat klarade sammanlagt 6 personer personvalsspärren. Av dessa personer blev 3 personvalda från länet. I praktiken räckte det inte med att bara passera spärren för att bli vald. En kandidat var tvungen att vinna personvalet för att bli vald. Flest kryss vann. 23 personer fick 6-8 % personröster. De var alltså ganska nära att klara spärren. Men det vara bara en enda av dessa personer som fick fler personröster än den eller de kandidater som faktiskt valdes in. Mycket lite tyder alltså på att spärren i detta sammanhang var ett problem. Storstadsregionerna är ett särfall. Där är problemet snarare valkretsarnas storlek. Fru talman! Informationen inför personvalet kan i bästa fall kallas bristfällig. Riksskatteverket hävdade i informationsbroschyren till alla hushåll att den som var nöjd med en listas utseende inte behövde kryssa för någon kandidat utan kunde lämna in listan som den var. Ställt på sin spets innebar detta att listornas förstakandidater inte kunde bli personvalda om väljarna följde Riksskatteverkets råd. I kombination med den förhållandevis låga spärren är den bristande informationen ett problem. Om 92 % av ett partis väljare inte kryssar, därför att de är nöjda med listans utseende och följer Riksskatteverkets anvisningar, men 8 % är missnöjda och kryssar för en annan och gemensam kandidat så ändras listordningen. En minoritet har därmed på grund av ett ogenomtänkt system, men framför allt på grund av ogenomtänkt information, tillåtits styra en majoritet. Informationen måste trappas upp och tydliggöras. Det behövs en debatt om vilket personval som vi vill ha och om hur demokratin skall vitaliseras. I detta ligger ett ansvar på kandidater, partier och medier att informera om personvalets möjligheter. Personvalet har i huvudsak varit positivt. Det finns dock några saker som bör uppmärksammas. Det finns en risk att en oproportionerligt stor andel av partiernas resurser används internt, eftersom det är troligt att de egna medlemmarna verkligen kryssar. Systemet fungerar inte i de största valkretsarna, där 10 000-tals kryss krävs för att bli personvald och där personvalet kräver dyra kampanjer. Det finns dessutom helt säkra mandat i dessa större valkretsar, en hittills icke alls uppmärksammad konsekvens av systemet. Om det finns 10-12 mandat att fördela på ett parti i en krets och spärren är 8 % blir det knappt ens en teoretisk möjlighet för det första namnet att kryssas bort. Detta är dock barnsjukdomar när det gäller personvalet som borde kunna övervinnas. Per Bill och jag försöker problematisera det här i motion 1998/99:K250. Barnsjukdomarna får inte göra att personvalsinslaget - i nuvarande eller i reformerad form - tas bort. Detta med personval innebär nämligen en god möjlighet att förnya demokratin. Rätt hanterat kan personvalsinslaget föra väljare och politiker närmare varandra. Det kan också bidra till att vitalisera partierna. Slutligen: Det är alltså viktigt att personvalets vänner deltar i debatten om personvalets utveckling så att inte enbart kritiken tillåts dominera debatten.